Herr talman! I arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 1 om jämställdhet mellan kvinnor och män har ett stort antal motionsyrkanden behandlats. Det vore fel att påstå att alla dessa yrkanden har fått en positiv behandling. Då hade inte 14 reservationer och 3 särskilda yttranden behövt fogas till betänkandet. Från centerpartiets sida vill jag i jämställdhetsdebatten än en gång slå fast att om vi skall ha ett bra och fungerande samhälle, så måste både kvinnors och mäns värderingar och erfarenheter få komma till uttryck i arbetet på skilda samhällsområden. Vi har vidare i åtskilliga motioner till riksdagen betonat exempelvis nödvändigheten av en mer rättvis arbetsmarknad, en fungerande barnomsorg utformad för valfrihet, förändrad inriktning i utbildningsutbudet. Vi har betonat vikten av regional balans och samhällsutvecklingens betydelse för jäm ställdheten. Detta finns också med i motion A 809 som behandlas i detta betänkande. Vi i centerpartiet hävdar bestämt att skall jämställdhet uppnås måste samhällsplaneringen syfta till en balanserad utveckling i hela landet. Regional balans är därför ett viktigt led i jämställdhetsarbetet. Det heter ju — och det är ministerord från en interpellationsdebatt i riksdagen i våras — att ”samma möjligheter till egen försörjning för kvinnor som för män är ett centralt mål för jämställdhetspolitiken”. Men än har vi långt dit. Skillnaderna när det gäller kvinnors förvärvsfrekvens är mycket stora mellan storstadsområden och glesbygder. Av och till kommer det pressmeddelanden från departementet som talar om att projektmedel har beviljats för att förbättra kvinnornas möjligheter till sysselsättning och för att åstadkomma förbättrade livsmöjligheter i stort på landsbygden. Jag vill på intet sätt förringa eller nedvärdera dessa projekt och projektmedel. Jag ser tvärtom detta som positivt. Men det är ändå bara spridda skurar så att säga, därför att det behövs så oändligt mycket mer. Det vet vi, därför att vi ännu har landsbygdskampanjen Hela Sverige ska leva i färskt minne — en kampanj som mynnade ut i tusentals idéer och förslag för att åstadkomma just ett levande Sverige. I centerpartiet anser vi att vad vi mest av allt behöver är en medveten politik för regional balans och regional utveckling. Det är en avgörande förutsättning för likvärdiga möjligheter till arbete och trygg personlig ekonomi för både kvinnor och män. Det behövs en helhetssyn på och en samordning av olika politikområden: näringspolitik, trafik, bostadspolitik och utbildning. Åtgärder inom dessa områden är betydelsefulla när det gäller möjligheterna att få till stånd en positiv regional utveckling med levande bygder — där kvinnorna finns kvar —, en balanserad storstadsutveckling och en förbättrad jämställdhet. Jag yrkar bifall till reservation nr 2. En annan reservation — som har nära samband med reservation nr 2 — och som jag också yrkar bifall till, är den som i betänkandet har nr 9. Vi i centerpartiet menar att det finns flera skäl som talar för att det offentliga utbudet av tjänster kompletteras med enskilda initiativ. Om sådana alternativ till den offentliga sektorn tilläts skulle framför allt kvinnor få ökade möjligheter att starta egna företag på områden där kvinnor traditionellt är verksamma, t.ex. inom vårdoch omsorg. Samtidigt kan en sådan utveckling vara ett verksamt bidrag till förnyelse av den offentliga sektorn och ge en ökad mångfald. Det skulle heller inte skada. Därför tyckte också jag att det var intressant att i dag höra finansministern i Morgonekot, där han talar om att alternativ till den kommunala barnomsorgen borde kunna få statsbidrag. Han tog då upp frågeställningen om det är rimligt att utestänga barnomsorg som uppfyller kvalitetskraven endast utav det skälet att den skulle vara i privat regi. Det var, som sagt, mycket välgörande att höra detta. I reservation 11, som är gemensam för centern, folkpartiet och vpk, tas frågan om arbetsvärdering av olika yrkessektorer upp. Inom yrkesområden där kvinnor utgör huvuddelen av de anställda har löneutvecklingen varit mycket svagare än inom områden där män utgör det dominerande antalet anställda. I en nyligen utkommen doktorsavhandling, Diskriminering på svensk arbetsmarknad, av Åsa Löfström, slås det faktiskt fast att såväl längre utbildning som längre arbetslivserfarenhet betalar sig sämre för kvinnor än för män. , För att eliminera löneskillnader mellan kvinnor och män krävs det verkligen insatser av olika slag. Attitydpåverkan behövs för att ändra de förhållanden som råder, och vidare måste forskning om löner och löneutveckling prioriteras. Forskningen är ju egentligen grunden för samhällsutvecklingen på alla områden. Att forskning tydligen inte varit prioriterad på just detta område, beror det möjligen på att det översta toppskiktet i högskolevärlden och på universiteten består mest av män? Endast 3 96 av professurer och liknande befattningar innehas av kvinnor. Vi i centerpartiet har i vår jämställdhetsmotion tagit upp också detta. Vi anser att det krävs en noggrann analys av vilka karriärhinder som möter kvinnor inom högskolan. Vårt yrkande om en undersökning med direktiv att förslag skall läggas fram som syftar till att hinder skall undanröjas behandlas av utbildningsutskottet. Vi ser det som oerhört viktigt att fler kvinnor blir motiverade att ägna sig åt forskning. Fler forskarbegåvningar skulle då också kunna tas till vara. En mindre mansdominerad forskarvärld än för närvarande skulle säkert vitalisera, bredda och förnya utbildningens och forskningens inriktning. Vi i centerpartiet anser vidare att det är angeläget att det sker en arbetsvärdering av olika yrkessektorer för att skillnader skall kartläggas och för att bakgrunden till att kvinnodominerade yrken värderas lägre skall analyseras. Inom EG har man arbetsvärdering. Vi måste kunna få en sådan också i Sverige. Vi anser att en parlamentarisk kommitté bör tillkallas för att utveckla arbetsvärderingsinstrumentet. I detta arbete har självfallet arbetsmarknadens parter en viktig uppgift. Jag yrkar bifall till reservation 11. Herr talman! Centerpartiet har fogat ytterligare två reservationer till betänkandet, vilka jag yrkar bifall till. I reservation 13 tas nomineringar till statliga organ upp. Det är angeläget att representationen blir mer jämnt fördelad mellan könen än vad som är fallet i dag. Men vi i centern anser att utvecklingen så långt som möjligt bör ske på frivillig väg. Att använda tvingande regler i detta sammanhang tror vi inte är någon bra lösning. I reservation 5 begär vi att den parlamentariska jämställdhetskommittén skall återskapas. Den skulle, som vi ser det, ge parlamentarikerna ett mer direkt inflytande på jämställdhetsarbetet.

Herr talman! Flera av de tidigare talarna har inlett sina anföranden med någon form av scenarion över hur verkligheten ser ut. Jag skall också göra det, möjligen i litet mer drastiska ordalag, men det kanske kan vara uppiggande i debatten.

För dessa och många andra sakers skull är vi en del av kvinnornas befrielserörelse.” Det är vi i vpk. Man kan också uttrycka det på ett annat sätt. Torbjörn Larsson, som är statsvetare och har studerat finansdepartementets roll i regeringens arbete, är inte heller nöjd med jämställdhetsarbetet, trots att han är man. Han säger följande: ”Ett sätt att söka efter makten är att titta efter var det saknas kvinnor. Där finns det reella maktcentret.” Inför denna debatt tog jag via utredningstjänsten reda på hur det ser ut med representationen i våra olika utskott här i riksdagen. Det visade sig att det är just i finansutskottet, skatteutskottet, utrikesutskottet och försvarsutskottet som det är en kraftig överrepresentation av män. Jag tror att samtliga här är mycket medvetna om att detta handlar om utskott och departement som kräver och får väldigt mycket pengar. Vi från vpk har därför skrivit en motion, som har behandlats av utskottet och som också tas upp i detta betänkande. Denna motion har rubriken Män ger och män får, och den är skriven utifrån detta tema och dessutom utifrån en vetenskaplig undersökning, som en kvinnlig forskare i Göteborg har gjort. I denna undersökning har det framkommit att kollektivtrafiken, som används mest av kvinnor, får mindre pengar än bilismen. Om vi ser på trafikutskottets representation, finner vi att 82 20 av ledamöterna utgörs av män. Vi i vpk har visat att försvaret, som är en del av vår offentliga sektor, får 30 miljarder, medan 10 miljarder går till barnomsorgen. Vi har visat att pengarna till idrotten till största delen går till manliga idrotter och till storståtliga och dyrbara sportanläggningar. Vi har tagit Globen som exempel i denna motion. Vi har visat att effektivitetskraven och diskussionen när det gäller nedskärningen av den offentliga sektorn är markanta. Det är inom denna sektor som vi kvinnor arbetar, och det är denna sektor som vi kvinnor är helt beroende av för att över huvud taget kunna arbeta. Detta är fakta, skulle jag vilja säga. Vård och omsorg har många av de tidigare talarna varit inne på, och de har bl.a. talat om hur viktigt det är att vi ändrar på attityderna. Och av utskottsbetänkandet framgår att man har varit mycket överens om detta i utskottet. Utskottets skrivningar är mycket välvilliga. Det är naturligtvis ingen som vågar ställa sig upp och säga att han eller hon inte vill ha jämlikhet. Det skulle ju se mycket illa ut. Det är inte heller någon som har gjort det, utan alla bemöter alla motioner, även vpk:s, med stor välvilja. Men ingen är beredd att avsätta denna välvilja i någon form av handling. Mona Saint Cyr talade om hur viktigt det är att attityderna förändras. Därefter övergick hon till att tala om moderaternas familjepolitik. Jag skulle därför vilja ställa följande fråga: Vad tror moderaterna att våra barn och vår omgivning får för attityd till kvinnor och kvinnors kapacitet och till kvinnors arbete, när ett införande av vårdnadsbidrag förespråkas? Det tycker jag är en intressant fråga. Denna fråga gäller inte bara moderaterna utan även centerpartiet och folkpartiet. Vad kommer det att innebära för synen på oss kvinnor och för synen på kvinnans ställning i arbetslivet om vi kvinnor skall stanna hemma för nålpengar för att sköta barnen? Det skulle jag mycket gärna vilja ha svar på. Den offentliga sektorn har vi talat mycket om. Jag anser att frågan om den offentliga sektorn är mycket viktig. Som ett resultat av var maktcentrum finns i regeringskansliet har den offentliga sektorn blivit kraftigt undervärderad. Och i t.ex. regeringsdeklarationen berördes knappast den offentliga sektorn. Och den behandlas på inget sätt med samma beslutskompetens som andra områden. Jag tror inte att det skulle falla någon minister in att kalla till partiöverläggningar på Haga för att diskutera krisen inom vård och omsorg, trots att det är den vi står mitt uppe i. Varför? Varför har inte dessa frågor samma prioritet som andra frågor? Jo, förmodligen därför att man förväntar sig att den här armén av kvinnor skall ställa upp solidariskt och stanna hemma från sina arbeten, när barnomsorgen inte fungerar och när äldreomsorgen inte fungerar. Frivilliga arbeten och ett ökat inslag av släkt och vänner i vården talas det om. Men det är inte några könsneutrala begrepp, utan det är oss kvinnor det handlar om. Vi i vpk har i en motion krävt att det i finansbudgeten skall finnas konsekvens-beräkningar gjorda utifrån könsperspektiv, utifrån kvinnoperspektiv. Det skall inte bara konstateras att det ser ut på ett visst sätt, utan man skall i varje fråga ta reda på vilken effekt det får på kvinnorna. Vilka effekter får de regionalpolitiska besluten på just kvinnorna? Vilka effekter får de trafikpolitiska besluten på just kvinnorna? Vad kommer det att innebära? Detta avfärdas i princip som inte möjligt. Vi har efter långt och träget arbete fått in en miljömedvetenhet, som gör att man nu är villig att också räkna med miljökonsekvenser i olika samhällspolitiska beslut. Jag kan inte tänka mig att det skulle vara mera omöjligt att också räkna in kvinnoperspektivkonsekvenser i samhällspolitiska beslut. Därför har vi krävt det. Sedan tycker jag — ingen har berört frågan här — att man naturligtvis måste tala om skattepolitik. Vad har skattepolitiken med de nu föreslagna förändringarna för effekter på oss kvinnor? Det talar man heller inte om. Vad har EG-harmoniseringen för effekter på oss kvinnor? Vi från vpk har tagit upp det i en motion. Vi kan se att det finns en hel del goda effekter. Vi kunde läsa i Dagens Nyheter i dag att likalöneprincipen kommer att vara vägledande, och det är bra. Men vad kommer hela skatteharmoniseringen till EG att innebära för oss kvinnor? Vad kommer det att innebära för det samhällssystem som vi har med skattefinansiering, när vi kommer att harmonisera våra skatteskalor till EG, inom inkomstpolitiken, inom skattepolitiken, fas tighetsskatterna, bolagsbeskattningen osv.? Vad kommer det att bli kvar i att fördela i det här landet till vård och omsorg? Jag har försökt att få svar på den frågan i en debatt om EG. Då fick jag det svaret från den socialdemokratiska företrädaren att det här inte är frågor som man diskuterar i EG-harmoniseringsarbetet. Nej, det är väldigt alarmerande. Han såg det som att det inte innebar någon fara på taket. Jag menar precis tvärtom. Om vi tittar på kvinnorepresentationen i den EG-byråkrati som regeringen har byggt upp, med alla rutor och pilar som ni säkert alla har sett, finner man att det inte i en enda arbetsgrupp finns en enda kvinna! Är inte detta märkligt? Regeringen, som ju tycker att jämställdhetsfrågorna är viktiga, borde väl i rimlighetens namn föregå med gott exempel. Anita Gradin är den enda som finns med. I rådet för Europafrågor, där näringslivet är representerat, finns en kvinna, Antonia Ax:son Johnsson. Jag tror faktiskt inte att vi kan räkna med att hon kommer att företräda de offentliganställda kvinnornas intressen. Jag har föreslagit, och vi kommer att föreslå igen från vpk, att det snarast inrättas en arbetsgrupp inom EG-byråkratin, som just tar reda på konsekvenserna för den offentliga sektorn. Den arbetsgruppen skall bestå av enbart kvinnor. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till samtliga de reservationer som vpk har i detta betänkande.

Herr talman! Gudrun Schyman ställde en fråga direkt till mig. Den gällde vårdnadsersättningen. Jag tror att Gudrun Schyman uppfattade att jag talade om valfrihet. Och valfrihet för oss moderater, och jag hoppas för de flesta som talar om valfrihet, innebär att föräldrarna själva har ett inflytande på sin egen situation. De kan själva välja den trygghet åt sina barn som de vill skapa för att barnen en gång i framtiden skall bli trygga och goda medborgare i vårt samhälle. Det innebär inte att man pytsar ut dem hit och dit för att förverkliga sig själv någon annanstans. Man kan vara hemma under barnens första mycket viktiga år för att de skall kunna danas till trygga människor. Jag vill påpeka att det här handlar om båda föräldrarna, inte enbart om kvinnorna. Båda föräldrarna som individer och båda föräldrarna i gemenskap som familjeföreträdare ger sina barn kärlek, lär dem solidaritet och ger dem trygghet hemma. Det är detta som är viktigt för oss, för att nu ta en ideologisk invinkling på detta. Jag vet att kommunisterna har en helt annan uppfattning här. De vill ha en kollektiv fostran av barn. Men det anser vi inte ger trygghet.
Herr talman! Vår utgångspunkt är att kollektivet kan ge varje individ möjlighet att förverkliga sig själv. Det kan ge varje individ möjlighet att faktiskt kombinera föräldraskap, familj och en yrkesverksamhet, vilket innebär en möjlighet att förverkliga sig själv på alla de områden där man har resurser. Jag vet inte hur jag skall tolka uttalandet att ”förverkliga sig själv någon annanstans”, som Mona Saint Cyr gjorde. Det låter inte särskilt bra eller trev ligt. Jag tror nämligen att vi alla, män som kvinnor, har behov av att utnyttja våra resurser på många plan. Vi menar att vårdnadsbidraget, som moderaterna och andra borgerliga partier förespråkar, inte innebär någon valfrihet. Hur mycket pengar rör det sig om? Vem har möjlighet att utnyttja det? Jo, någon som har en annan som försörjer en. Vem kommer att vara hemma? Knappast den som har den högsta lönen. Det är väl självklart att det blir kvinnor som kommer att vara hemma i sådant fall, men inte vilka kvinnor som helst, utan bara de kvinnor som har en karl som kan försörja dem. Det är faktiskt så, och det skulle vara förödande för kvinnosynen och ett stort steg tillbaka i den jämlikhet som vi ändå mödosamt har tagit oss fram till.
Herr talman! Gudrun Schyman tänker väl i alla fall fel. Det är självklart, säger hon, att det är kvinnorna som stannar hemma. Varför det? Kvinnorna skall ju ha lika goda löner som männen. Var det inte det som vi strävade efter gemensamt? När de har det, kan föräldrarna turas om att vara hemma hos sina barn. Jag kan också ställa en fråga till vpk: Varför skaffar man sig barn över huvud taget, om det första man gör är att slänga ut dem och låta någon annan ta ansvaret för dem? Vi anser att man har ett föräldraansvar, om man nu skall vara förälder — man kan ju välja om man vill bli det eller inte. Han man tagit sitt föräldraansvar, då vill man väl i alla fall vara tillsammans med sina barn. Det är den första förutsättningen. Den möjligheten skall man ha medan barnen är små och är mest beroende av sina föräldrar. Yrkesrollen hinner man också med under ett helt liv. Man kan alltså kombinera det hela och få så att säga både-och. Föräldrarna kan turas om, och föräldrarna skall förhoppningsvis och så fort som möjligt få jämlika löner.
Herr talman! Goda löner, vi skall ha jämlika löner! Men samtliga talare här har konstaterat att så inte är fallet i verkligheten. Då får ni vänta med att införa vårdnadsbidraget tills vi har kommit så långt att alla har lika löner. Men det har ni inte tänkt göra, såvitt jag förstår. Varför skaffar man sig barn? Jag tror att det finns många anledningar till det. Vi är många, både män och kvinnor, som har en djup känslomässig anledning till att vi vill ha barn. Men att vi kvinnor samtidigt vill ha barn och arbete därför att vi vill kombinera ett föräldraskap med ett yrkesverksamt liv innebär väl inte att vi skaffar barn för att slänga ut dem till någon annan. Det skulle i så fall vara anledningen för alla män att skaffa sig barn för att sedan slänga ut dem till någon annan. Jag vet inte om moderaterna har den uppfattningen. Det skulle förvåna mig i så fall, det måste jag säga. Men det rimmar bra med ert förslag om vårdnadsbidrag. Så det är kanske så det ser ut för moderaterna.

Herr talman! När Anna Horn af Rantzien häromdagen frågade mig om jag ville hjälpa henne med att ta debatten om jämställdhet, blev jag glad och förväntansfull. Jag började läsa betänkandet men blev efter en kort stund ledsen och nedslagen. Där saknades visioner om ett mera jämställt samhälle. Envist och monotont hänvisas till pågående utredningar och projekt. Det var som att hamna i ett välvilligt byråkratiskt träsk. För att vi skall kunna få jämställdhet i vårt samhälle måste det skapas och finnas möjligheter till jämställdhet. Ett avgörande steg har tagits i och med att kvinnor sedan många år tillbaka har samma utbildningsmöjligheter som män. Detta har lett till att kvinnor har kommit ut i arbetslivet i en mycket stor omfattning. Vi har i Sverige en av de allra högsta kvinnliga förvärvsfrekvenserna i världen. När kvinnor trädde ut i arbetslivet-lönearbetet blev det nödvändigt att ordna barntillsyn utanför hemmet. Så har skett i mycket stor omfattning. Riksdagen har fattat det kloka beslutet att vi skall klara full behovstäckning inom en nära framtid. En väl fungerande offentlig sektor är en av förutsättningarna för jämställdhet. Att denna del av den offentliga sektorn för tillfället inte fungerar helt tillfredsställande beror på den långvariga högkonjunkturen, som har inneburit att människor har föredragit att ta anställning i bättre betalda arbeten. Det intensiva barnafödandet har också påverkat personalsituationen på många ställen. Det fortsatta jämställdhetsarbetet fordrar att såväl lönesidan som arbetsförhållandena inom barnomsorgen rättas till, så att arbetena blir attraktiva och eftersökta — inte minst med tanke på att socialdemokrater och folkpartister nu med ändringar i skattesystemet vill tvinga deltidsarbetande kvinnor att arbeta mera och intensivare. Det är detta som ger de dynamiska effekterna! En väl fungerande offentlig sektor innebär inte nödvändigtvis att all barnomsorg måste ske på olika institutioner. Enligt miljöpartiets uppfattning kan den med fördel ordnas så att föräldrar kan välja att bli dagbarnvårdare åt sina egna barn och samtidigt ta hand om andras barn. Uppsalamodellen måste ges möjligheter att provas på många håll i landet. Den utvidgade föräldraförsäkringen är också ett steg i rätt riktning för att öka jämställdheten, särskilt om den kombineras med en kvotering av tiden för fader och moder i de fall där detta är genomförbart. I en del fall går det inte, t.ex. när det rör sig om ogifta eller skilda föräldrar. För att kunna öka jämställdheten i fråga om fördelningen mellan män och kvinnor i barnuppfostran vill det till en omfattande attitydförändring hos arbetsgivarna, speciellt i näringslivet. Den fader som lojalt ställer upp och delar ansvaret för familjens vardag skall inte bli diskriminerad på sitt arbete. Han skall självfallet kunna återfå sitt arbete — inte bara vara garanterad ett arbete. En annan utomordentligt viktig, för att inte säga avgörande, del i jämställdhetsarbetet består att vi snarast måste se till att vi kan börja minska den obligatoriska arbetstiden till sex timmar om dagen. Ett första steg måste vara att ge alla medborgare den självklara rätten att kunna välja att minska sin arbetstid. Det är en frihetsfråga av stor vikt att vi på det här sättet har möjlighet att välja levnadsstandard och välbefinnande. Det är utomordentligt beklämmande att denna viktiga reform nu skjuts på framtiden, och en oviss sådan, i strävan efter att vi till varje pris skall arbeta mera för att vi skall kunna konsumera mera. Det finns en vilja i samhället att göra oss till Nordens japaner. Det är ju allmänt känt att kvinnor inte har det så lätt när det gäller att ta sig fram i arbetslivet. Det har många här vittnat om, och det finns många undersökningar som visar det. Det finns nämligen många barriärer av ganska försåtlig karaktär. Det borde verkligen vara självklart att vi i dag ger kvinnor samma utvecklingsmöjligheter på arbetsplatserna som män har. I den mån det inte sker måste detta ständigt kunna påtalas och tas upp till diskussion. Att det inte är så lätt för en misshandlad eller illa behandlad att föra frågan på tal innebär inte att arbetsgivarna inte har ett avgörande ansvar för att kvinnor inte diskrimineras. Detta hänger i sin tur samman med de värderingar som finns i manssamhället — värderingar som vi gemensamt måste se till att det blir en ändring på. I utskottets betänkande kan vi läsa om en rad projekt och utredningar som pågår. Det är inte utan att det känns som om det viktiga jämställdhetsarbetet döljs i ordmassorna. Diskriminering av kvinnor måste brännmärkas och visas upp, varhelst och när den än uppträder. Det kan vara svårt att lagföra dem som mer eller mindre medvetet diskriminerar. Men det är viktigt att det hela tiden ges publicitet åt de fall som blir kända. Det är kanske trots allt så, att det är först i sin nakenhet och skamlöshet som manssamhället kan avslöjas och ändras. Vidare är det viktigt att visa upp positiva förebilder på män som har brutit sig ur slentrianen, som faktiskt deltar i familjelivet och som i sitt arbete jobbar aktivt med att ändra attityder för att kvinnor inte skall diskrimineras. Här har massmedia en utomordentligt stor och viktig uppgift. Men det måste till grundläggande ändringar i synen på kvinnor. I den vilda kommersialismens namn har vi företeelser som inte borde finnas i ett civiliserat samhälle. Det är pornografin, speciellt våldspornografin — dessa skrämmande utflöden av manligt materialistiskt tänkande, där kvinnor görs till objekt och varor. Marknaden flödar av denna andliga skit. Stora ungdomsgrupper får på det sättet en skev och rå syn såväl på kvinnor som på mäns relationer till kvinnor. Om kvinnor betraktas som varor och objekt i vida kretsar, blir det inte lätt att bedriva ett jämställdhetsarbete. Många av dem som kommer att ha makten accepterar ju inte i grunden könens jämställdhet eller kvinnor som likvärdiga. Inte heller behandlas kvinnorna med respekt. Därför måste vi ha en förhandsgranskning av videogram och lagliga möjligheter att stoppa uthyrning och försäljning av de vedervärdigaste alstren. Den moderata framtidsgruppen under ledning av professor Zetterberg har lanserat tanken på solidaritet i den lilla världen — familjen och den närmaste vänkretsen, i kontrast till den hårda stora världen, där det råder kamp och konkurrens. Solidaritet i den stora världen existerar inte i egentlig mening enligt detta tänkande. En sådan solidaritet är hyckleri och bara ett byråkratiskt förtryckande av de arma medborgarna. Den gemensamma sektorn ses som ett ont i sig och som något som så mycket som möjligt skall privatiseras. Dessa moderata framtidstankar är därmed ett hot mot jämndställdheten för kvinnor i samhället och ett kvalificerat försök att omintetgöra vad som åstadkommits under årtionden av sunda strävanden. Det är ju också så, att moderaterna motsätter sig förhandsgranskning av videogram, eftersom det skulle vara det samma som ett intrång i yttrandefriheten. Det känns dock mycket bra att de borgerliga bröderna har satt sig till motvärn mot den nedbrytande moderata politiken. Den måste gång på gång ställas vid skampålen. Den moderata ivern att tvinga in Sverige i EG är också ett led i arbetet mot den svenska modellen och därigenom är den ett hot mot en ökad jämställdhet i samhället. Kvinnor som är intresserade av jämställdhet och av möjligheten att välja fritt borde betacka sig för den moderata integrationsivern. Att som medborgare kunna välja fritt är en av de viktigaste rättigheterna i ett demokratiskt samhälle. Att många medborgare, och då främst kvinnor, ännu i dag inte kan välja fritt är upprörande. Att manssamhället ännu sitter så djupt i samhällskroppen är genant — särskilt för oss män som verkligen skulle behöva härliga, jämställda kvinnor i vår närhet för att vi skall kunna utveckla våra goda och känslomässiga sidor. Det är ett rejält manligt egoistiskt skäl från min sida. Att göra samhället jämställt borde vara en klart viktig uppgift också för oss män. Att utöka rätten att välja fritt, att vara eller bli jämställd, innebär också att det måste föras en ekonomisk politik som inte gör det svårare när det gäller att nyttja eller möjliggöra denna rätt. Det måste vara en politik som skyddar dem som har låga inkomster och som inte tvingar dessa till mer och intensivare arbete för att kunna klara sin ekonomi. Kvinnorna får inte bli de dynamiska effekternas första och kanske enda offer. Skattepolitik och ekonomisk politik måste bli mänskliga och mindre brutala. Att öka jämställdheten innebär att kravet på rätten till minskad arbetstid måste drivas och att denna möjlighet inte får saboteras av tankarna på de dynamiska effekterna i den planerade skatteomläggningen. Att öka jämställdheten innebär att öka männens medverkan i barnens och familjens vardagsliv. En hjälp i det sammanhanget är, som jag tidigare har sagt, den av miljöpartiet föreslagna kvoteringen av utnyttjandetiden i föräldraförsäkringen. Att öka jämställdheten innebär en skyldighet att föra en miljöpolitik som är av det slaget att människor inte skadas av utsläpp och andra farligheter. Det är i huvudsak kvinnor som råkar ut för de många förslitningsskadorna i arbetslivet. Att öka jämställdheten innebär att barnomsorgen måste byggas ut på ett fungerande sätt, så att alla som vill ha sådan också har möjlighet att få den. All arbetsplatsdiskriminering måste påtalas och motverkas. Kvinnors möjligheter till likvärdig behandling med utgångspunkt i kompetens måste hela tiden förstärkas. Som man, älskare och far ser jag fram emot den dag — jag hoppas att det blir snart — då vi inte längre behöver den sorts debatter som nu förs i riksdagen. Det är gräsligt genant att vi ännu i dag efter så många års arbete med jämställdhet skall behöva få betänkanden, som är så utslätade som det nu aktuella betänkandet. Det är också genant att det över huvud taget skall behöva motioneras om sådant som borde, och måste, vara självklart. Jag vill passa på att kommentera några reservationer. I första hand gäller det reservation nr 7 om budgetförslagens effekter ur kvinnoperspektiv. Vi i miljöpartiet tycker att det här är en utomordentligt viktig reservation. Det är alltså väldigt bra att denna har väckts. Lika väl som vi måste lyfta fram miljökonsekvenserna i allt det vi gör måste vi också, för att kunna få ordentlig fart på arbetet, lyfta fram kvinnoperspektiven. Annars blir det nog väldigt svårt för oss att bryta den enorma mansdominansen. Dessutom stöder vi reservation nr 11 om arbetsvärderingen. Jag har själv jobbat inom industrin under många år och har därför funnit arbetsvärderingen vara ett alldeles utomordentligt sätt att se vad som verkligen händer. Utan en väl fungerande arbetsvärdering tror jag att det blir mycket svårt för oss att långsiktigt påverka lönesituationen för kvinnor. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12 och 13: Jag hoppas att ett kommande betänkande blir mera spännande och krävande än det som nu har behandlats. Det är min förhoppning att riksdagen snart skall kunna lämna frågan bakom sig. Inom en snar framtid måste vi ju få ett självklart jämställt samhälle där alla är lika värda. Ännu är samhället, tyvärr, så kärlekslöst att kampen måste gå vidare. Jag skall citera ett gammalt anarkistiskt ordspråk: ”Was ist uns verblieben ausser kämpfen und zu lieben?” Alltså: Vad återstår mer än att kämpa och att älska?
Herr talman! Jag vet inte om det är meningsfullt att replikera Carl Frick, men något måste jag säga i anledning av hans slutsatser av Zetterbergs författande om den lilla världen och den stora världen. Jag tror att Carl Frick har läst den — i den mån han över huvud taget har gjort det — som en viss potentat läser Bibeln. Det är onekligen så att de två världarna kompletterar varandra. Den lilla världen är naturligtvis den värld som skall ge människorna trygghet, och om den skulle fallera, vilket sker i många sammanhang, finns den stora världen där för att ge denna trygghet. Dessutom ger den lilla världen, för dem som har något att hämta där i form av trygghet och liknande, förutsättningar för insatser i den stora världen. Båda världarna behöver finnas och är beroende av varandra, men den lilla ligger i botten för människornas utveckling. Jag måste också kommentera det som Carl Frick säger om att ”tvinga in” Sverige i EG. Jag trodde att Carl Frick visste att det är riksdagen som beslutar i sådana här frågor.
Herr talman! Det är allmänt bekant att moderata samlingspartiet är ett av de partier som jagar den offentliga sektorn med blåslampa, som tycker att den är utomordentligt dålig och som vill privatisera det mesta. Som jag har konstaterat, är en väl fungerande offentlig sektor en av förutsättningarna för att vi verkligen skall kunna bygga upp ett jämställt samhälle, och därför an ser jag att de moderata tankarna om den lilla och den stora solidariteten är en del av det arbete som moderaterna bedriver för att slå undan den svenska modellen och därmed motverka jämställdhet. Självfallet är jag medveten om att det är riksdagen som fattar beslut om Sverige skall gå med i EG eller ej, men faktum är att moderata samlingspartiet starkt driver linjen att Sverige skall bli medlem i EG.
Herr talman! ”Det är allmänt bekant”, säger Carl Frick. Det är snarare illvilligt förtal som förs ut av Carl Frick m.fl. Moderaterna jagar inte den offentliga sektorn. Moderaterna arbetar för att det i vårt samhälle skapas alternativ till den offentliga sektorn som kan komplettera den. Det är alltså inte fråga om en total privatisering utan om alternativ, som gynnar alla medborgare, i motsats till en monopolisering.
Herr talman! Det måste vara något som jag har missuppfattat under alla de år som jag har arbetat med politik. För något år sedan föreslogs att bidragen till kommunerna skulle skäras ned med ungefär 6 miljarder över hela landet, och det drabbar naturligt nog den offentliga sektorn, inte den privata. Det finns utomordentligt tydliga exempel på viljan att minska den offentliga sektorn. Om man gör det försöker man aktivt slå undan benen på allt jämställdhetsarbete i detta land. Ni moderater fortsätter i andra sammanhang att försöka minska den offentliga sektorn. Ni kan inte komma undan. Det är bara att dra den slutsatsen att ni i grunden inte är speciellt intresserade av jämställdhetsfrågor. Det visar också vårdnadsbidraget, som innebär att kvinnofällor byggs in i systemet. Det är era fundamentala principer — det är lika bra att slå fast det.

Herr talman! I arbetsmarknadsutskottets betänkande om jämställdhet behandlas tolv motioner från den allmänna motionstiden i början av detta år. Det berör jämställdhetsarbetets organisation, kvinnorna på arbetsmarknaden, kvinnors inflytande på olika samhällsområden och statens ansvar som arbetsgivare. De flesta motionsyrkanden som nu har behandlats är i stort lika dem som utskottet behandlade i anslutning till regeringens proposition om jämställdhetspolitiken inför 1990-talet.

De följs i sin tur av en redovisning av åtgärder som skall vidtas. Arbetsmarknadsutskottet såg positivt på den föreslagna planen, som omfattar åren 1988-1993 och ställde sig bakom den. Det blev också riksdagens beslut i juni 1988. Det är viktigt att påpeka det med anledning av den debatt som har förts. Regeringens femåriga handlingsplan innebar en ytterligare utvidgning av insatserna för jämställdhet mellan kvinnor och män. Det gäller framför allt på arbetslivets område. Frågor som berör arbetsmiljöarbetets organisation, anställningstrygghet och medbestämmande behandlas mer utförligt ur jämställdhetssynpunkt än tidigare. Detta breda anslag på arbetslivets område är viktigt, eftersom det berör de stora grupperna kvinnor på arbetsmarknaden. Jämställdhetsdebatten tenderar alltför ofta att bara handla om frågor som berör en begränsad grupp av välutbildade kvinnor, medan den stora gruppen kvinnor lämnas utanför. Det är just för dessa stora grupper som de tunga insatserna måste göras om vi skall få ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. I den allmänna debatten, när de långsiktiga målen för jämställdhet diskuteras, förefaller det råda bred enighet, vilket naturligtvis är bra. Men förs diskussionen litet djupare, märker man ganska snart att det förekommer olika uttolkningar av jämställdhetsmålet. Ännu mera skiljer sig uppfattningarna när man skall ta ställning till medlen, dvs. de konkreta åtgärderna. Här blir det fråga om att välja olika lösningar och prioritera olika insatser. Vårdnadsbidrag kontra föräldraförsäkring är ett bra exempel på detta. Jämställdhet enligt socialdemokratisk uppfattning innebär att alla kvinnor och män skall ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter på alla väsentliga områden i livet. Var och en skall ha möjlighet att få ett arbete som ger en sådan lön att man kan klara sin egen försörjning. Kvinnor och män skall dela familjeansvaret när det gäller barn och hemarbete, och båda skall ha möjlighet att engagera sig politiskt, fackligt och i andra sammanslutningar som berör arbete och samhälle. I ett jämställt samhälle måste också arbetsoch maktfördelningen mellan kvinnor och män vara jämlik. Jämställdhetspolitiken syftar, enligt socialdemokratisk uppfattning, till att minska skillnaderna mellan kvinnor och män på samhällslivets alla områden och — det är viktigt — att minska de ekonomiska och sociala skillnaderna mellan olika kvinnor. Jämställdhetspolitiken måste därför ligga i linje med den allmänna politiken för ökad jämlikhet i samhället. För oss socialdemokrater är det viktigt att jämlikhetsfrågorna drivs så att samtidigt en utjämning nås mellan olika kvinnogrupper. Skillnaderna mellan en socialdemokratisk och en borgerlig jämställdhetspolitik är att de åtgärder vi föreslår också skall syfta till att minska klasskillnaderna i samhället. Ingen av de borgerliga företrädarna berör dessa frågor i sina anföranden, och inget av de förslag som de framför har detta syfte. Frågor som berör utjämning av skillnader mellan olika kvinnogrupper är för de borgerliga partierna av underordnad betydelse. Ingen har nämnt kraven på ökad jämlikhet och utjämning mellan olika kvinnogrupper. Man talar ofta — med stor inlevelse — om kravet på jämställdhet mellan kvinnor och män, men aldrig om att jämställdhet också skall innebära en utjämning mellan olika grupper i samhället. Det är viktigt att konstatera, att utan krav på social utjämning — jämlikhet — blir jämställdhetskravet bara ett krav på jämställdhet mellan kvinnor och män på olika nivåer i samhället, dvs. inom olika sociala grupper, men inte mellan dem.En sådan jämställdhetspolitik kommer snarare att vidga klasskillnaderna än att utjämna dem. Vi får en jämställdhetspolitik för välbärgade, en för mellanskiktet och längst ned en för de lågavlönade.Då skulle det s.k. tvåtredjedelssamhället framstå i all sin tydlighet. Jag tror att det är här som vattendelaren går mellan de borgerliga kraven på jämställdhet och socialdemokratins krav på att jämställdhetspolitiken också skall innehålla insatser för ökad utjämning i samhället. Socialdemokratins jämställdhetsmål sträcker sig betydligt längre än de borgerliga idéerna om jämställdhet och är därför svårare att uppnå. Socialdemokratins mål ställer krav på en helt annan fördelning av samhällets resurser än den vi har i dag. Grunden för en framgångsrik jämställdhetspolitik är den allmänna politik som förs i samhället. En ekonomisk politik som syftar till att skapa resurser som kommer alla till del har större förutsättningar att lyckas med jämställdhetsarbetet än den ekonomiska politik som säger sig främst stödja de s.k. välståndsbildande grupperna. Med andra ord: de nyliberala tongångarna, som hörts från de borgerliga partierna de senaste tio åren, är inte ägnade att bilda underlag för en jämställdhetspolitik som kommer alla kvinnor till del. Socialdemokratin har prioriterat full sysselsättning i den ekonomiska politiken. Vi har i dag den lägsta arbetslösheten i västvärlden — under 2 90 — medan många av dessa länders arbetslöshet ligger på 10 96 och mer. Den aktiva arbetsmarknadspolitiken, som tidvis har kritiserats av de borgerliga partierna, har bildat en av grundpelarna för vårt jämställdhetsarbete. Utbyggnaden av den offentliga sektorn — där motståndet från de borgerliga partierna varit stort — är en annan viktig del. Utan en stor offentlig sektor som svarar för barnomsorg, äldreomsorg, sjukvård, utbildning m.m. skulle vi inte ha nått så långt som vi har gjort i dag i jämställdhetsarbetet. Dessutom har detta inneburit att många kvinnor funnit arbete i denna sektor på arbetsmarknaden. Nu kräver de borgerliga partierna privatisering inom olika områden. Vad kan det innebära? Ja, skall barnomsorg, vård och utbildning drivas i privat regi och med krav på vinst — ja, för många med vinstmaximering — måste det betyda antingen högre avgifter eller sänkning av kvaliteten. För vissa välbärgade grupper betyder detta inte så mycket. De kommer att ha råd med kostnadsökningen. Men vad kommer det att betyda för de svagare grupperna i samhället, som inte har råd med privata lösningar där den s.k. marknaden skall sätta priset. De får avstå, och det betyder naturligtvis ökade klasskillnader i samhället, vilket slår hårdast just mot kvinnorna. Tryggheten för barnen i samhället skulle också försämras. Alla föräldrar skulle inte längre kunna lita på att deras barn får vara i en trygg och utvecklande miljö medan de själva förvärvsarbetar eller studerar. Liknande svårigheter skulle också uppstå på äldreomsorgens område. Det ökade antalet människor i hög ålder kommer att kräva ökat behov av vård och service. Om vi drar ner landstingens och kommunernas resurser, som de borgerliga partierna vill, kommer det i sin tur att krävas större insatser av anhöriga. De måste ställa upp. Det kommer med nuvarande arbetsfördelning att framför allt drabba de kvinnor som förvärvsarbetar eller önskar att göra det. Välbeställda grupper kommer naturligtvis att ha råd att klara dessa vårdinsatser på annat sätt. Vid litet närmare eftertanke tror jag att detta är en utveckling som ingen vill ha — framför allt inte kvinnorna. Vi socialdemokrater hävdar att det ur jämställdhetssynpunkt är viktigt att slå vakt om en god barnomsorg och en god äldreomsorg som kommer alla till del. Utbildningen tillhör också de strategiska intressen som underlättar jäm ställdhetsarbetet. Även här har socialdemokraterna tidvis mött motstånd. Det gäller framför allt när vi hävdat att även utbildningen måste ses som en viktig fördelningspolitisk fråga. Den kraftiga utbildningsexpansionen har betytt att tidigare skillnader mellan kvinnor och män i allmän utbildningsnivå har utjämnats. Det är i detta breda perspektiv vi socialdemokrater vill föra ut jämställdhetsarbetet. Endast om vi ser till helheten i politiken kan vi skapa jämställdhet mellan alla kvinnor och män. Jämställdhetspolitiken skall vara generell, för att använda en term från socialförsäkringen. Vad jag menar är att den måste vara så utformad att den kan nå alla medborgare. Det har vi i det här landet lyckats med på många områden, och det måste därför också gälla för jämställdhetsarbetet. Klarar vi exempelvis inte att föra en ekonomisk politik som upprätthåller den fulla sysselsättningen minskar drastiskt möjligheterna att driva en aktiv jämställdhetspolitik. Jag tror inte heller att några kvinnor hoppas på att vi får fler jobb till dem om vi privatiserar barnomsorg, vård och utbildning. Det är därför viktigt i denna debatt om jämställdhetspolitiken att erinra de borgerliga företrädarna om de förslag de lagt på olika samhällsområden. De är ofta så utformade, att om ni skulle få igenom era förslag skulle de drabba jämställdhetsarbetet för stora grupper av kvinnor. Nyliberala tankegångar som borgerligheten ofta för till torgs löser inte jämställdhetsfrågorna för de svagare kvinnogrupperna i samhället. Vi behöver bara se oss omkring i västvärlden, där dessa idéer haft fotfäste, så vet vi att den aktiva jämställdhetspolitiken är något helt främmande i dessa länder. Herr talman! Även om jämställdheten har ökat i vårt land finns det stora kvarstående brister. Vår arbetsmarknad är starkt könsuppdelad. Det gäller branscher, befattningsnivåer och yrkesområden samt även ifråga om arbetstider. Kvinnor drabbas mer än män av ofrivilligt deltidsarbete. De finns i låglöneyrkena, ofta med osjälvständiga, monotona och ensidiga arbeten. Ensidiga repetitiva arbeten inom industrin och i vårdyrkena gör att kvinnor drabbas av arbetsskador, framför allt i rörelseorganen. Kvinnor löper, enligt tillgänglig statistik, större risk än män att drabbas av belastningsskador, medan övriga arbetsskador och arbetsjukdomar drabbar män hårdare. Anställningstryggheten visar också på olikheter. Fler kvinnor än män har tidsbegränsade anställningar. Regionala skillnader i arbetslivsdeltagande drabbar i huvudsak kvinnorna. Den jämställdhetsplan som regeringen lade fram förra året, och som riksdagen godkände, har ett brett grepp på dessa frågor. Det är därför naturligt att utskottet i sitt betänkande hänvisar till den handlingsplanen när det gäller motioner som berör dessa och angränsande frågor. När det gäller jämställdhetsarbetets organisation för de borgerliga partierna på nytt fram förslaget om en parlamentarisk jämställdhetskommitté. Det förslaget belyser, tycker jag, på ett utmärkt sätt oenigheten mer än enigheten inom det borgerliga lägret i jämställdhetsfrågorna. Under de borgerliga regeringsåren användes den parlamentariska kommittén till att bevaka varandra, så att ingen ”skar pipor i vassen” på den andres bekostnad. Motivet torde vara detsamma nu. Arbetsmarknadsutskottet vidhåller därför sin tidigare redovisade uppfattning att inrättande av ännu ett organ med parlamentarisk förankring inte skulle innebära någon förbättring av jämställdhetsorganisationen. När det gäller uppföljning av jämställdhetsarbetet, som några motioner tar upp, redovisar utskottet vad som görs i dessa frågor. Några motioner från borgerligt håll hävdar att den offentliga sektorn skulle förhindra framväxten av nya företag och att detta skulle drabba kvinnorna. Utskottet konstaterar att offentlig verksamhet inte tycks spela någon avgörande roll vad gäller framväxten av nya företag drivna av kvinnor. Tillgängliga uppgifter som redovisas i betänkandet, talar för att den kvinnliga företagsamheten är på stark frammarsch, framför allt i orter där kvinnor har svårt att få arbete. Dessutom föreslår nu jämställdhetsministern ytterligare medel för att stimulera just det kvinnliga företagandet. Birgitta Johansson m.fl. tar upp kraven på förbättringar av arbetsorganisationen på det statliga och kommunala området och framhåller liksom motionärerna från vpk och folkpartiet att staten bör vara föregångare. Utskottet delar denna uppfattning och redovisar en rad åtgärder som vidtagits i detta syfte, samtidigt som man betonar att det också är fråga om arbetsmarknadens parters ansvar och att frågorna kan behandlas förhandlingsvägen. När det gäller motioner som berör kvinnors inflytande och ökad kvinnorepresentation i styrelser och kommittéer hänvisar utskottet till regeringens handlingsplan, som godkändes av riksdagen förra året. Enligt denna bör kvinnorepresentationen 1992 ha ökat till 30 26 i statliga organ och 1995 till 40 90. Av årets budgetproposition framgår att kvinnorepresentationen mellan 1986 och 1988 har ökat från 17 9 till 28 96. Kan vi behålla denna ökningstakt bör de av riksdagen godkända målen vara uppnådda före de angivna tidsperiodernas utgång. Avslutningsvis, herr talman, vill jag göra samma kommentar som jag gjorde i förra årets debatt. Jag konstaterar att det inte finns någon gemensam borgerlig uppfattning om hur jämställdhetsarbetet skall bedrivas. Ni är splittrade här som på andra områden. Det är viktigt — inte minst för Sveriges kvinnor — att upplysa om detta. Från en borgerlig regering kan man inte vänta sig en samlad insats i jämställdhetsarbetet. Det är där mer som skiljer än som förenar. Jämställdhets arbetet skulle komma att dras i långbänk, för att använda en välkänd term från den borgerliga regeringsperioden. Men tillsammans med socialdemokratin har ni möjligheter — varje parti för sig — att aktivt medverka i jämställdhetsarbetet. Då slipper ni också den inre trätan som ofta förlamar. Framför allt — och det bör betonas — behöver vi alla goda krafter för att skapa jämställdhet mellan kvinnor och män. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till arbetsmarknadsutskottets hemställan i dess betänkande om jämställdhet och avslag på samtliga motioner och reservationer.

Herr talman! Jag skulle också vilja säga litet om det här resonemanget att om en del jämställdhetskrav går igenom, kommer det att i praktiken innebära att jämställdheten minskar. Delvis håller jag med Gustav Persson. Jag tror att det är alldeles riktigt när det gäller familjepolitiken och vårdnadsbidragen, som jag var inne på i mitt tidigare inlägg. Jag tycker att det skorrar litet illa när man förklarar varför regeringen förhåller sig så passiv, nämligen att man måste minska skillnaderna mellan de sociala klasserna innan man över huvud taget genomför några jämställdhetsreformer, för annars skulle de kanske komma fel kvinnor till godo. Jag uppfattar det som ett svepskäl när regeringen inte vill göra någonting, när socialdemokraterna förhåller sig så passiva. I de förslag som vi från vpk har lagt fram är jämställdhetskraven direkt inriktade på kvinnor som i dag har minst att säga till om — lågavlönade kvinnor, kvinnor inom offentlig sektor, arbetslösa kvinnor osv. Det är klart fördelningspolitiskt riktade jämställdhetskrav. Jag kan inte förstå varför socialdemokraterna inte kan ställa upp på det. I slutet av sitt anförande efterlyste Gustav Persson hjälp, för han ville inte att de här frågorna skulle dras i långbänk. Ja, bifall de motioner som vpk har väckt, så kan vi ju faktiskt komma några steg på vägen! När det gäller frågan om att staten skall vara föregångare, säger Gustav Persson att detta är en fråga för arbetsmarknadens parter, och det kan inte vi göra någonting åt. Men nu är det ju faktiskt så att staten är arbetsgivare i många fall och att statens olika organ och statens byråkrati i form av t.ex. av departement skulle kunna vara föregångare i en helt annan utsträckning än vad som är fallet. Jag tog EG-frågan och EG-administrationen som ett exempel där den manliga dominansen är total. Där skulle väl regeringen ha kunnat föregå med mycket gott exempel — satt in kvinnor på en mängd poster och framför allt undvikit att undervärdera de sociala frågorna. I t.ex. skattepolitiken, där ju regeringen är mycket drivande, är vågmästare och är den som så att säga bestämmer hur skutan skall gå, finns det alla möjligheter att luta sig mot partier där man förespråkar både jämlikhet och en fördelningspolitiskt riktig inriktning, nämligen mer makt åt de kvinnor som i dag ingen makt har. Jag tror att det finns en hel del kvinnor i dag som klarar sig alldeles utmärkt, därför att de av olika skäl redan har ganska mycket att säga till om.
Herr talman! Gustav Persson talade ganska intressant om de borgerligas nyliberala värderingar och deras inflytande på jämställdhetsarbetet. Han sade också några ord om jämställdhetens bedrövliga tillstånd i västvärlden, och jag förmodar att han menade tillståndet inom EG. Då är det märkligt att man samtidigt arbetar så flitigt för att anpassa oss till detta EG med dess dåliga jämställdhet. Vi arbetar ju i Sverige flitigt med att förändra vårt skattesystem, för att anpassa det till EG. Det innebär bl.a. att vi enligt förslagen skall sänka marginalskatterna kraftigt och gynna dem som tjänar mycket pengar. Och de som har låga inkomster skall då jobba hårdare för att kunna klara sin ekonomi. Enligt skatteförslagen skall ju boendekostnaderna öka med 15-20 96, och momsen skall breddas till nästan allt upptänkligt — persontransporter, energi och tjänster. Det gör alltså att de som har det knapert i samhället måste jobba mer för att kunna klara sig. Det är detta som kallas utbudspolitik, och det är detta som kallas de dynamiska effekterna. Det här svär ju helt mot de gamla tankarna att man skulle verka för sex timmars arbetsdag, för att därigenom öka jämställdheten, ge män och kvinnor möjlighet att tillsammans arbeta inom familjens ram. Jag har mycket svårt att förstå att detta står i samklang med god socialdemokratisk politik på det sociala området sedan många år tillbaka. Därför skulle jag vilja veta vad det är som har gjort att svensk socialdemokrati så fullständigt har vänt på klacken, från att bry sig om människorna socialt till att nu se till att jaga ut människor i hårdare, intensivare arbeten och därigenom öka förslitningsskadorna osv. — för att ge de människor som redan har bra betalt mycket mer pengar. EG-arbetet är ett stort bekymmer. Många viktiga beslut om Sveriges förhållanden tycks ju fattas bakom stängda dörrar av regeringsmedlemmar och beslutsfattare inom näringsliv och fackföreningsrörelse. De demokratiska möjligheterna att se och följa vad som händer inom detta område är helt uteslutna. Man släpper ju inte ut några papper och allt hemlighålls. Det måste också vara en demokratiskt viktig uppgift för socialdemokratin att verkligen tala om för svenska folket vad som står inför oss i framtiden i dessa frågor. Vi kan ju inte hemlighålla vår framtid. Jag är utomordentligt oroad över de långsiktiga konsekvenserna av detta idoga anpassningsarbete till EG. Detta gäller främst de sociala frågorna, som är akuta i Sverige och där bilden håller på att förändras helt och hållet. Jag vill gärna ha ett svar från någon socialdemokrat någon gång.
Herr talman! Jag börjar med ett citat, och jag ber från början om ursäkt för ordalydelsen: ”Jag skiter i vad Bengt Lindkvist säger”. Det är den socialdemokratiska välfärdsaposteln Nils Yngvesson i Malmö som har sagt detta, apropå just barnomsorgsfrågornas lösning när det gäller t.ex. Uppsalamodellen och andra alternativa barnomsorgslösningar. Kjell-Olof Feldt är inte ensam om sitt ställningstagande, om man får tro vad tidningarna nyligen har skrivit om hans rådgivare i finansdepartementet Klas Eklund. Som pappa till Sigge och Fredrik upptäckte han att den barnomsorg som socialdemokraterna erbjuder inte var så bra. I en artikel har han sagt ”släpp daghemmen fria”. Det är nog så talande om att man inom socialdemokratin håller på att tänka om. Men vi kan förstå att Gustav Persson inte har börjat tänka i den riktningen. Gustav Persson säger i stället att privatisering och alternativ naturligtvis innebär högre avgifter och sänkt kvalitet. Låt mig då erinra om det förslag som socialdemokraterna står i beredskap att genomföra när det gäller pensionerna. Enligt vad som har sports kan det innebära höjningar av pensionspremierna med 50 26, eller motsvarande sänkning av nivån med 50 90 för försäkringstagarna. Det kommer kanske inte att hjälpa kvinnorna så mycket. Det är onekligen så att majoriteten av dem som har tagit privata pensionsförsäkringar på senare år är kvinnor. Gustav Persson har sagt att det är bara höginkomsttagarna som har råd med pensionsförsäkringar och inte låginkomsttagarna. Men nu gäller det alltså barnomsorgen. Vi kan också omsätta den på pensionsförsäkringarna. 50 20 av dem som har tagit dessa försäkringar har inkomster på under 150 000 kr. Lösningen för Gustav Persson är tydligen att man skall ställa grupp mot grupp på traditionellt sätt och hetsa dem mot varandra för att kunna fortsätta att sitta vid makten och styra. Jag tycker inte att det främjar jämställdhetsarbetet i Sverige.
Herr talman! Gustav Persson sade att socialdemokraterna har prioriterat full sysselsättning och att vi har låg arbetslöshet i vårt land. Men det är fråga om genomsnittet. Vi får inte glömma att det finns många kommuner som har stor arbetslöshet främst bland kvinnor och ungdomar. Många tvingas då att flytta. Gustav Persson hävdar att socialdemokraterna vill ha en annan fördelning av samhällsresurserna. Hur funderar man då? I centerpartiet hävdar vi bestämt att vi måste ha en medveten politik för regional balans och utveckling. Det behövs en helhetssyn inom alla politikerområden för att få till stånd en positiv utveckling med levande bygder där både kvinnor och ungdomar kan bo kvar och inte tvingas flytta därför att det inte finns arbete. Sedan säger Gustav Persson nej till att privatisera barnoch äldreomsorg. Det skulle drabba jämställdhetsarbetet. Det behöver det inte göra. Men om vi finge alternativ till den offentliga vården skulle det befrämja valfriheten och minska orättvisorna. Om vi ser på den kommunala barnomsorgen, kan det inte vara rimligt att ungefär att 21 miljarder av samhällets resurser går till hälften av de barn som är berättigade att omfattas av barnomsorgen. Det är bara hälften av barnen som får del av dessa många miljarder. För att klara behovet av både barnomsorgen och äldreomsorgen kan man tvingas mjuka upp just den offentliga sektorn med andra alternativ. Jag nämnde tidigare de pressmeddelanden som dimper ner på våra bord. Nu har vi fått ytterligare ett sådant med ett meddelande om att det har anslagits projektpengar för att utveckla ett nytänkande inom boendeservicen. Jag läste detta med intresse då min egen kommun får del av dessa pengar. De skall användas för frivilliga enskilda organisationer. Även deras resurser skall tas i anspråk för att komplettera och avlasta samhällets insatser. Detta gör man säkerligen inte minst av orsaken att man tvingas erkänna att det behövs även andra insatser och komplement till den offentliga sektorn.

Herr talman! Det är naturligtvis svårt att hinna svara på fem talare under denna korta tid. Det betyder ungefär 36 sekunder för varje talare. Jag beklagar det. Låt mig först börja med vpk, eftersom jag ibland inte hinner med det partiet. Gudrun Schyman, jag sade inte att man först skall klara den sociala utjämningen och sedan jämställdheten. Jag sade att när vi arbetar med jämställdheten måste de sociala och ekonomiska villkoren samtidigt arbeta så att vi samtidigt får klassutjämning. Vi vill alltså arbeta mer jämsides. Men vi har alltför mycket glömt bort det i diskussionen. Gudrun Schyman sade också att staten inte skall göra några insatser, utan i första hand skall det vara arbetsmarknadens parter. Jag sade att staten är skyldig till det och att vi ställer upp på det. Men samtidigt måste man arbeta förhandlingsvägen. Min erfarenhet från facklig verksamhet är att man arbetar både med statliga insatser och förhandlingsvägen. Det är då man når de bästa resultaten. Om man jämför med andra länder är Sverige ett exempel som visar detta. Charlotte Branting tog upp arbetsvärderingen. Jag hann inte med annat än att hänvisa till vad vi skrev i utskottsbetänkandet. Men fackföreningsrörelsen har alltid arbetat med arbetsvärderingar. Det bör man komma ihåg. Dessutom har jämställdhetsministern tagit upp dessa frågor. Jag menar att man samtidigt skall arbeta från den offentliga sektorn, staten som arbetsgivare, kommuner och landsting, och arbetsmarknadens parter. Men det finns ett motstånd, inte minst från de grupper som kanske känner sig hotade när vi börjar arbetsvärdera. Men jag tror att vi måste gå den vägen. Först har vi den solidariska lönepolitiken. Den betydde mer för kvinnorna än för männen, när det gällde att utjämna löneskillnaderna. Men de borgerliga partierna går ofta emot, bekämpar och förtalar den politiken. Från fackligt håll har man nu börjat gå ut och tala inte bara om solidarisk lönepolitik utan också om solidarisk arbetslivspolitik. Med det menas just att man arbetar för denna utjämning. Exempelvis Metalls förslag från den senaste kongressen visar detta. Flera tog upp frågan om barnomsorgen. Självfallet måste det finnas alternativ i samhället. Där kan man tänka sig kooperativa insatser. Många känner t.ex. inte till att HSB var den organisation som först tog upp barnomsorgen i det här landet, dvs. inte staten eller samhället utan ett kooperativt företag. Jag tror att det går att utveckla många sådana exempel. Kjell-Olof Feldt sade i denna intervju, vilket ni inte har påpekat, också att vi inte får försämra kvaliteten i barnomsorgen. Då har vi inte nått fram, utan bara satsat på kvantitet. Detta är mycket viktigt när man diskuterar olika alternativ. Blir det vinst och vinstmaximering är det naturligtvis inte kvaliteten som kommer att väga tungt utan möjligheten att tjäna pengar. Några säger då här att det är väl lika bra att tjäna pengar på vård och omsorg som på muttrar och skruvar. Men så är det ju inte. Att ta hand om människor, framför allt barn, är inte att jämföra med muttrar och skruvar. Det låter minst sagt underligt. Charlotte Branting sade också att folkpartiet inte har gjort några neddragningar i den offentliga sektorn. Det är inte sant! Folkpartiet har medverkat till detta dels här i kammaren, dels i kommuner och landsting, där ni ständigt vill sänka skatten. Vad innebär det? Jo, neddragningar. Kersti Johansson berörde frågan om storleken på arbetslösheten som varierar. Det sade jag faktiskt i mitt anförande. Om vi upprätthåller en hög ekonomisk beredskap och får hög sysselsättning, kommer detta alla till del. Dessutom har vi möjlighet att göra detta genom regionalpolitiska insatser. Jag törs säga att vi har en jämnare sysselsättningsfördelning bland kvinnor i vårt land än vad den är i många andra länder just därför att vi har fört denna politik. Den kommer vi att fortsätta att föra. Mona Saint Cyr sade att vi socialdemokrater hetsar grupp mot grupp när vi diskuterar fördelningspolitiska frågor. Så är det naturligtvis inte. Vi diskuterar hur vi skall fördela dessa resurser jämnt. Om kvinnor skall ha jämställdhet med männen, så bör nämligen den jämställdheten gälla alla kvinnor. Det är inte fråga om att hetsa grupp mot grupp. Det är att föra en aktiv fördelningspolitik också i jämställdhetsarbetet. Slutligen: Carl Frick berörde frågan om EG. Det finns naturligtvis väldigt mycket att säga i EG-frågan. Att vi måste samarbeta mer med Europa tror jag inte något parti — möjligen undantagandes miljöpartiet — motsätter sig. Därför är just hela EG-arbetet väldigt viktigt för vårt land. Där kan vi påverka jämställdhetsfrågor, eftersom vi har kommit längre på detta område, precis som på sysselsättningsområdet, på det socialpolitiska området och på arbetslivsområdet totalt sett. Därför är det väldigt viktigt att vi är med i den diskussionen.

Herr talman! Jag vill först tacka Gustav Persson för den gentila behandlingen. Han bemötte vpk först i sitt inlägg. Tack så mycket för det! Vad Gustav Persson säger är att vi skall göra allting samtidigt. Vi skall både utjämna de sociala skillnaderna och skapa jämlikhet. Det är både-och som gäller. Det där är ett mycket vanligt uttryck inom socialdemokratin: man skall å ena sidan och man skall å andra sidan; man skall utveckla och man skall avveckla; man skall satsa och man skall inte satsa. Resultatet blir tyvärr väldigt ofta att det inte händer någonting. Jag tycker att det är litet på det sättet i dessa frågor. Jag kan nämligen inte finna att någon av de motioner som vpk har väckt innebär en minskning på den s.k. andra sidan. Om man t.ex. tillmötesgår våra krav på att avlasta den minister som i dag har väldigt mycket att göra, så att hon kan få litet mer tid över till jämställdhetsfrågorna, så skulle väl inte det innebära någon försämring någonstans? Jag kan faktiskt inte inse att det skulle vara fallet. Det som däremot kommer att innebära stora försämringar är t.ex. den föreslagna skattereformen. Genom den kommer högavlönade att få stora skattelättnader, och lågavlönade kommer att få väldigt små skattelättnader. Om man slår ihop hela ekvationen med alla förslag som föreligger, så är — vilket LO mycket riktigt påpekat — kvinnorna förlorare. Det kan man väl inte kalla för jämlikhet! Det finns en alldeles för kraftig tonvikt vid den ekonomiska politiken, och den inrymmer inga jämlikhetsperspektiv. Därför har vi i vpk föreslagit att man i budgeten skall ha en konsekvensredovisning utifrån ett kvinnoperspektiv. Utifrån resonemang om å ena sidan och å andra sidan och att vi skall göra både-och skulle det här vara något som passar Gustav Persson som hand i handske. Jag förstår inte alls varför han är motståndare till vår linje eller varför socialdemokraterna i utskottet har valt att inte följa den — om de menar allvar med vad de säger.
Herr talman! Miljöpartiet tycker visst att vi skall samarbeta med Europa och gärna då med hela Europa, inte bara med en del av Europa, nämligen den västeuropeiska ekonomiska gemenskapen. Men vad vi brukar framhålla att vi protesterar emot är allt hemlighetsmakeri bakom detta anpassningsarbete, som vi tycker faktiskt är ganska vedervärdigt. Vi lever i ett demokratiskt land. Vi måste rimligtvis få reda på vad som händer som är viktigt för vår framtid. Men Gustav Persson svarar inte på de viktiga klassutjämningsfrågorna. Han sade tidigare i sitt anförande att det var viktigt att också utjämna mellan klasserna. Då kan man fråga sig hur det kan komma sig att ett socialdemokratiskt parti så villigt lägger ett skatteförslag som faktiskt ökar klyftorna i samhället. Det är en viktig fråga. Den borde man kunna besvara. Samtidigt har jag framhållit här att syftet med den här utbudspolitiken är att tvinga deltidsarbetande kvinnor ut i lönearbete så att de skall få högre inkomster för att kunna klara sina högre utgifter och för att kunna konsumera mer. Men eftersom det är kvinnor som i huvudsak får de många förslitningsskadorna i den typ av arbete som de har, så innebär detta att man skattevägen tvingar kvinnor ut i arbete till en ökad ojämlikhet i samhället. Det totala kvinnliga lidandet kommer att öka i samhället. Männen slipper ju det här. Jag tycker att det är en väldigt egendomlig socialdemokratisk jämställdhetspolitik att med skattepolitik tvinga kvinnor ut i större mängd arbete i en situation där man faktiskt vet att förslitningsskadorna kommer att öka. Jag kan inte riktigt förstå varför man från socialdemokratiskt håll så envist fasthåller vid en politik som egentligen i grunden måste svära mot det man har arbetat med i över 100 år. Man har firat 100-årsjubileum i år, så det är ett sensationellt slut på 100-årsperioden att faktiskt vända på kakan. Det upprör mig som svensk!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

Herr talman! Gustav Persson envisas med att försvara barnomsorgsmonopolet. Det enda han kan tänka sig är att inkludera den socialdemokratiska rörelsens HSB. Vi moderater vill emellertid se till alla barns behov, och varje barn har rätt till sin del i den mångfaldens barnomsorg som vi talar om. Det är inte bara vissa barn som har rätt till den. Det gäller alla barn och deras föräldrar. Jag citerade förut Klas Eklund i finansdepartementet. Han säger att statsbidragen bör vara jämbördiga för alla barnomsorgsformer, men det instämmer tydligen inte Gustav Persson i. När det gäller att ställa grupp mot grupp har jag fortfarande det intrycket — jag har inte riktigt uppfattat detta förut — att socialdemokraterna eller i varje fall Gustav Persson numera graderar kvinnor i tre olika skikt. Det är alltså tre kollektiv i stället för ett, och sedan bedriver man sin fördelningspolitik mellan dessa skikt. Det kanske stämmer överens med socialdemokratisk ideologi, men inte med moderat. Jag tycker att man när det gäller jämställdhet skall arbeta för alla kvinnor och alla män — totalt sett för alla individer i samhället.
Herr talman! På Gustav Persson låter det som om privat barnomsorg endast skulle gå ut på att tjäna pengar. Tror inte Gustav Persson att det finns sådana som vill ägna sig åt barnomsorg därför att de har intresse för just detta arbete och att det för dem som jobbar med barn kan ge också andra kvaliteter än enbart pengar tillbaka? Jag tycker det är viktigt att tänka på detta. Varför inte börja med dagbarnvårdarna? Vad finns det för skäl att inte låta den personalkategorin inom den kommunala barnomsorgen, på samma sätt som de som jobbar på daghem, ha sina barn inskrivna i det daghem där man själv arbetar? Gustav Persson sade att Sverige har en jämnare arbetsfördelning när det gäller arbetstillfällen än många andra länder. Men det finns fortfarande många bygder där man har stora svårigheter att upprätthålla sysselsättningen, och regionalpolitiska insatser är verkligen viktiga. Det är då inte bara en fråga om regionalpolitik, utan också jämställdheten. Det är oerhört viktigt att kunna sprida arbetstillfällena över hela landet.
Herr talman! Charlotte Branting frågar vad vi har för utopiska mål, som inte de andra har. Jag skulle vilja svara som så: Vårt mål för jämställdhetsarbetet är att det skall vara så utformat att det kan komma alla till del. Så är det inte alltid med de förslag som folkpartiet för fram. Det är därför det blir mycket svårare. Precis som när det gäller att föra alla till full sysselsättning och inte bara en del människor, har vi ett längre gående mål, och det är det som gör det svårare. Vi hävdar att alla skall ha denna möjlighet. Det säger visserligen ni också, men era förslag är inte så utformade att de leder till detta i alla avseenden. Det är det jag vill påstå. Charlotte Branting säger: Vi har inte märkt att den offentliga sektorn har börjat angripa arbetsvärderingarna. Charlotte Branting vet nog inte så mycket om arbetslivets villkor, om hon tror att vi på något år plötsligt skall märka det här. När vi i fackföreningsrörelsen har fört den solidariska lönepolitiken, har det tagit årtionden att nå hit. Jag är medveten om att samma svårigheter finns också här. När nu staten har engagerat sig och fackföreningsrörelsen är beredd — både tjänstemannarörelsen och LO — så tror jag att det finns stora möjligheter att verkligen gå vidare på det här området. Men jag tror inte man kan se några resultat i morgon; möjligen om något år. Kersti Johansson säger att inte alla som bedriver privat barnomsorg gör det för att tjäna pengar. Nej, jag tror också att det kan finnas andra. Men vad vi socialdemokrater är rädda för är att om man drar in marknaden alltför hårt så får man sådana besvär. Som Kjell-Olof Feldt påpekade i går är det väldigt viktigt att behålla kvaliteten. Det har ju alla varit överens om förut, och det är vår förutsättning. Driver man daghem med vinstmaximering så kommer inte kvaliteten att kunna upprätthållas, och den måste vi socialdemokrater bestämt hålla på. Det är också en jämlikhetsfråga, vid sidan om en jämställdhetsfråga. Mona Saint Cyr säger att jag graderar kvinnorna i tre olika skikt. Nej, det gör jag inte! Alla kvinnor är lika. Det förhåller sig precis tvärtom. Jag gör en analys av moderaternas jämställdhetspolitik. Om ni får igenom era förslag hamnar man i de här svårigheterna. Att visa på vad er politik leder till är någonting helt annat än att jag skulle dela upp kvinnorna i olika skikt. Jag vill skapa jämlikhet och jämställdhet i de här avseendena. Gudrun Schyman säger att socialdemokraterna vill göra på en gång åt ena och andra hållet. Det är bara att analysera verkligheten sådan den är. Då kan man inte göra allt på en gång, utan man måste diskutera olika framgångsvägar. Jag tror det är viktigt att göra det. Det är också det som har lett till framgång. Vi kan inte driva bara en enda linje. Vi måste driva många linjer, eftersom jämställdhetsfrågan berör alla områden i samhället. Då uppträder det fenomenet, precis som när vi genomför full sysselsättning eller social trygghet, att många åtgärder på en gång måste göras. Gudrun Schyman säger: Ni kunde följa våra förslag, så skulle det gå igenom. Ja, men ni vill ju inte vara med och betala — där är ni inte lika villiga att ställa upp! Om ni vore det, skulle det vara mycket lättare att genomföra detta. Carl Frick slutligen säger att vi ägnar oss åt hemlighetsmakeri i EG-frågan. Det tror jag inte alls man kan säga om socialdemokratin. Vi har visst 37 arbetsgrupper över hela fältet, som visar vad vi håller på att syssla med, så det kan knappast vara som han säger. Sedan säger han att skattefrågan skapar orättvisor. Det är möjligt att den kan göra det i vissa delar — det skall jag inte förneka. Men hela vår inställning är ju att sätta kapitaloch inkomstbeskattningen lika, och det är väl en stor jämlikhetsfråga att beskatta olika inkomstslag lika — det kan väl knappast sägas vara felaktigt? "Tvinga ut kvinnorna på arbetsmarknaden”, talar också Carl Frick om. Vi har aldrig tvingat ut kvinnorna på arbetsmarknaden, men vi vill ge förutsättningar för att kvinnorna skall kunna komma ut på arbetsmarknaden och ha samma villkor där. Det är ju därför vi driver frågorna om full sysselsättning, arbetsvärdering och en bättre arbetsorganisation, som också bygger på kvinnornas villkor.

Herr talman! Jag förstod inte det svar jag fick av Gustav Persson när det gällde indelningen av kvinnor i tre olika kollektiv. Jag uppfattade det som att han sade att moderaterna har gjort en sådan indelning, men jag vet inte var han kan utläsa det — det står varken i betänkandet, i någon reservation eller i någon motion, såvitt jag vet. Så vill jag än en gång anknyta till barnomsorgen. Jag förstår inte det ständiga socialdemokratiska pratet om att man tjänar pengar om man breddar möjligheterna till alternativ inom barnomsorgen. Den som tjänar sin lön hos kommunen i dag, kan ju lika gärna göra det hos en privat arbetsgivare eller hos något kooperativ — kyrkan kan ju också anordna barnomsorg, liksom många andra, givetvis. Om statsmakterna delar de gemensamma pengar som man anser att alla barns omsorg skall ha lika mellan alla barn, blir det ju föräldrarna som bestämmer var deras barn mår bäst och var de får bäst trygghet och bäst vård. Föräldrarna har naturligtvis olika uppfattningar om var de vill ha barnen, och de daghem som inte blir eftertraktade kommer naturligtvis inte heller att kunna existera. Detta kommer att gynna kvaliteten i daghemmen. Det är självklart att all barnomsorg som erbjuds skall ha en god kvalitet. Konkurrensen är det bästa sättet att få dem att höja kvaliteten successivt. Föräldrarna bestämmer efterfrågan — det är ju det som menas med marknaden. Varför det är farligt att föräldrarna får bestämma förstår inte jag.

Fru talman! Jag är övertygad om att Mona Saint Cyr och jag inte har samma värderingar och därför inte kan komma överens på detta område. Vi inom socialdemokratin analyserar alltid läget på skilda områden samt fastställer därefter mål och tar fram medel. Precis så har regeringen gjort i sin handlingsplan. På samma sätt analyserar jag förslag från moderaterna och finner att de leder till de konsekvenser som jag har nämnt. Därför går jag emot deras förslag. Så går det till, och om Mona Saint Cyr inte accepterar det kan jag inte göra något åt saken. Den arbetsvärdering i England och andra länder som Charlotte Branting talar om har inte lett till särskilt mycket. Jämställdheten på arbetsmarknaden hos oss i Sverige är mycket större än i exempelvis England och USA. Det visar att de metoder man tillämpar i dessa länder kanske inte alltid är så framgångsrika. När staten, kommuner och landsting samt arbetsmarknadens parter i övrigt säger sig vara beredda att satsa på en arbetsvärdering, så tror jag att det är lättare att nå framgångar än om enbart staten gör arbetsvärderingar. Jag tror inte att det går. Jag har tidigare arbetat med dessa frågor. När vi i LO drev den solidariska lönepolitiken och snabbare ville så att säga pressa samman lönerna, kom vi till en viss gräns. Därpå sade vi att vi i nästa steg måste ta upp frågan om arbetsvärdering. Det visade sig då att privilegierade grupper på arbetsmarknaden inte var intresserade. Det finns således ett naturligt motstånd mot arbetsvärderingar som vi måste bekämpa. Till Gudrun Schyman vill jag slutligen säga att i all praktisk politik måste man göra prioriteringar. Det gör att det ena måste tas före det andra. Samtidigt är det viktigt att inte bara tala om jämställdhet utan också om utjämningar i arbetsvärderingshänseende. Men i all praktisk politik måste prioriteringar göras, Gudrun Schyman.
Fru talman! Jag är ledsen över att behöva förlänga debatten. Visst måste prioriteringar göras i all praktisk politik, Gustav Persson. Men vad jag vänder mig mot är att socialdemokraterna så ensidigt prioriterar den ekonomiska politiken på bekostnad av bl.a. jämställdhetsfrågorna och inte för vilka kvinnor som helst, utan för de lågavlönade och för de kvinnor inom den offentliga sektorn som verkligen är beroende av att jämställdhet upprätthålls. Det går ut över barnen och dem som har minst makt i samhället.

Fru talman! Moderata samlingspartiet begär i reservation 1 i arbetsmarknadsutskottets betänkande 2, som vi nu debatterar, tillsammans med folkpartiet, centern och miljöpartiet en total översyn av ledighetslagstiftningen, en översyn som för varje år som gått har blivit alltmer angelägen. Lagarnas tillkomst skulle medverka till att skapa bättre villkor för de anställda, och det har de också gjort. Men de har samtidigt skapat problem i näringslivet, kanske främst i de mindre företagen, som upplevt dessa lagar som svåra att hantera och förstå. Mot den bakgrunden har vi ansett det angeläget med en översyn. Att en översyn även av andra skäl är angelägen visar en undersökning som SCB gjort under 1989 av frånvaron under 1988. Denna frånvaro har ökat starkt de senaste åren och har inneburit en kraftig belastning på såväl företag som samhälle. År 1988 var varje dag mer än 1 miljon anställda borta från sina arbeten. Enligt utredningen var det närmare bestämt 1 020 000. 20 96 var män och 27 96 kvinnor. I genomsnitt uppgick frånvaron till nära en fjärdedel av antalet anställda eller 23 90. I den här frånvarostatistiken pockar framför allt en punkt på särskilt intresse, nämligen frånvaron på grund av sjukdom. År 1983 var sjukfrånvaron 18,4 dagar per år och anställd. För år 1988 hade det talet vuxit till 25,3 dagar. Det är alltså en 40-procentig ökning av sjukfrånvaron mellan 1983 och 1988. Om man delar upp arbetsmarknaden i tre delar kan man generellt säga att en tredjedel av de anställda i princip inte har någon frånvaro alls. Det rör sig om någon enda dag per år. Den andra tredjedelen har ca 25 dagars frånvaro och den sista tredjedelen har en frånvaro på ca 50 dagar per år. Det är således en mycket stor variation i frånvaron, och det är ett av skälen till att vi vill ha en översyn. Antalet sjukdagar mellan 1983 och 1988 har ökat med ca 27 miljoner per år. Det är siffror som faktiskt stämmer oss till eftertanke. Vi vill alltså ha en översyn. Vi är inte riktigt säkra på att vi har svaren på alla frågor som infinner sig när man studerar den här typen av statistik. Men socialdemokraterna och vpk säger nej till en översyn och menar att en sådan inte behövs. Den höga frånvaron i svenskt näringsliv har bl.a. resulterat i att en del av våra storföretag nu flyttar utomlands med sina investeringar. Så sent som i morse fick vi höra Trelleborgskoncernens chef Rune Andersson ge följande besked i frågan: Fortsatta investeringar kommer att ske utomlands på grund av bl.a. Sveriges i särklass högsta frånvaro. Vi tycker att alla skäl talar för att den här översynen måste komma till stånd. Vi nämner i vår reservation särskilt vikten av att se över effekten av ledighetslagarnas påverkan på de mindre företagen. I översynen är det angeläget, menar vi, att vid eventuella avvägningar mellan olika ledighetsformer prioritera vården av barn. I en period med brist på arbetskraft, som vi har just nu i vårt land, är det ytterligt angeläget att komma till rätta med den fortgående ökningen av frånvaron. Varje procent vi kan minska frånvaron ökar den totala arbetskraften med ca 45 000 personer. Enligt arbetstidskommitténs betänkande är Sverige det land i den industrialiserade västvärlden som har den högsta frånvaron. Fru talman! I reservation 7 till samma betänkande, gällande en översyn av semesterlagen, hävdar vi att en översyn bör komma till stånd. Denna översyn bör i första hand sikta till en förenkling av lagen. Regler om semestergrundande frånvaro bör ses över med tanke på de ofta orimliga konsekvenser som kan drabba framför allt de mindre företagen. Även inom kvinnodominerade arbetsplatser kan problem uppstå. Vi har i ett särskilt yttrande tagit upp förordet för en arbetstidsreform som syftar till en flexiblare arbetstid vad gäller såväl arbetstidens längd som uttag över tiden. En avreglering även här måste komma. Människor har olika krav och behov. Så även arbetsgivare. Parterna på arbetsmarknaden borde i avtal kunna verka för en större frihet härvidlag. Fru talman! Jag yrkar med det sagda bifall till de moderata reservationerna vid detta betänkande.

Fru talman! Jag vill instämma i den bakgrundsbeskrivning som Erik Holmkvist precis har gett och behöver därför inte ytterligare beröra den. Men det är för mig fullständigt ofattbart att socialdemokraterna och vpk vill blunda för den problematik som är förenad med de ledighetslagstiftningar som för närvarande gäller på arbetsmarknaden. Jag kan inte förstå att man inte vill medverka till ett översynsarbete i en fråga som är så utomordentligt viktig för hela arbetsmarknaden som ledighetslagstiftningen ju är. Det är av väsentlig vikt att arbetstagarna ges möjlighet till ledighet utifrån de förutsättningar som i dag gäller, och det är inte detta som det skall göras inskränkningar i. Att det sker en översyn är, som Erik Holmkvist sade, utomordentligt viktigt för de mindre företagen, men frånvaron är ett problem för alla företag, på sitt sätt kanske ett större problem för de stora företagen, där ju frånvaron är betydligt större än hos de mindre företagen. Naturligtvis skall det finnas möjlighet att vara ledig, men det är också rimligt att ledigheten så långt möjligt kan planeras och därmed vålla så litet problem som möjligt på arbetsmarknaden. Nu hävdar socialdemokraterna att det pågår ett beredningsarbete inom departementet, och det är ju i och för sig gott och väl. Men det borde vara på det viset att man har en bredare plattform för att se över hela ledighetslagstiftningen och dess konsekvenser, för att kanske komma fram till lösningar som är bättre anpassade såväl för arbetstagare som för arbetsgivare. Jag tycker att det vore rimligt om socialdemokraterna och vpk snarast ändrade uppfattning i den här frågan, som är av mycket stor och väsentlig betydelse för både arbetstagare och arbetsgivare. Jag tror också att man skulle nå ett snabbare och kanske t.o.m. bättre resultat i fall vi hjälptes åt i översynsarbetet än när man gömmer sig inom departementet och bereder frågorna där. Det brukar ju vara så att många som tänker tillsammans kommer till bättre resultat. Den andra reservationen, som ju handlar om tjänstledighet för medverkan i biståndsoch katastrofarbete, är också av utomordentligt stor betydelse. Sverige vill vara och försöker säkert också vara ledande då det gäller att ställa upp i de internationella solidaritetsfrågorna. Statligt anställda, kanske alla offentliganställda, ges stora möjligheter att när behov finns få tjänstledighet för att medverka i biståndsoch framför allt katastrofarbete. Men den möjligheten är inte lika generöst tilltagen för alla anställda, och det händer inte sällan att människor på grund av svårigheterna att göra sig fria från sin tjänstgöring inte kan medverka i sammanhang där deras arbetsinsats skulle vara av väsentligt värde.

Jag hoppas att vi relativt snart skall kunna se till att sådana regler kommer att gälla för alla på den svenska arbetsmarknaden. Jag yrkar, fru talman, bifall till reservationerna 1 och 2 vid arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 2.
Fru talman! I arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 2 behandlas motioner rörande rätten till ledighet och om arbetstid och semester. Motionerna avstyrks av utskottsmajoriteten och då med hänvisning till att regeringskansliet håller på att bereda frågorna. Det finns i dag flera lagar som ger de anställda rätt att vara lediga från arbetet med eller utan lön. Dessa lagar har tillkommit i det goda syftet att bl.a. skapa bättre fortbildningsoch föreningsvillkor för de anställda. Ett problem med lagarna är att arbetsgivarens skyldigheter ofta är uttryckta med abstrakta formuleringar i lagtexten. Därför har lagarna blivit mycket svårhanterliga för den enskilde arbetsgivaren. Detta gäller inte minst i mindre företag, som ofta har små administrativa resurser och där behoven av långa varseltider är stora. Lagarna behöver ses över och bl.a. anpassas till de mindre företagens situation. Nu säger utskottet — precis som man sade förra året — att man är positiv till en lagteknisk översyn av ledighetslagarna. Och när det gäller de små företagen konstaterar man att en anpassning av ledighetslagarna till de mindre företagen kan vara till nackdel för deras möjligheter att rekrytera och behålla arbetskraft. Vi anser att det översynsarbete som påbörjades i början på 80-talet men som legat nere sedan 1982 borde återupptas. Utskottsmajoriteten verkar inte vara helt negativ eller avvisande med hänsyn till den skrivning som ändå finns i betänkandet och som jag inledningsvis nämnde. När det gäller arbetstiden eller generella arbetstidsreformer har utvecklingen gått mot en minskad arbetstid, dels genom att arbetsdagen har förkortats, dels genom att arbetsveckan har förkortats till fem dagar. Semestern har efter hand förlängts. Flera argument har förts fram i debatten för en fortsatt arbetstidsförkortning. Det främsta argumentet för en kortare sammanlagd lönearbetstid är — som centerpartiet ser det — att den kan ge förutsättningar för en bättre livskvalitet och för barnfamiljerna möjliggöra för båda föräldrarna att ta ansvar för försörjning och barntillsyn. Detta har vi tagit upp i vår motion och i vår reservation nr 3. Vi har också i en reservation påpekat att det krävs konstruktiva insatser för att finna en lösning på personalkrisen inom vården och omsorgen. Personalomsättningen inom t.ex. hemtjänsten är mycket hög, och därför finns all anledning att se över arbetssituationen för personalen inom just vården och omsorgen. Det krävs också åtgärder för att ge de människovårdande yrkena ett högre värde, en högre status. Centerpartiet har i en annan reservation tagit upp frågan om animalieproducenternas semester. Här vill jag bara kort konstatera att lantbrukare med djur är lediga i medeltal 22 dagar per år. En arbetstagare med fem veckors semeter är ledig 139 dagar per år. I flera kollektivavtal finns grupper som har längre semester än fem veckor. De sociala klyftorna mellan å ena sidan lantbrukare och å andra sidan de anställda har aldrig varit så stora som de är i dagens Sverige. En semesterreform för Sveriges mjölkproducenter skulle medföra stora och uppenbara fördelar. Bl.a. skulle man uppnå en minskning av de sociala klyftorna mellan lantbrukare och anställda. Ett semestersystem skulle kunna bygga på nuvarande avbytarverksamhet med Lantbrukarnas riksförbund som huvudman och lantbruksstyrelsen som tillsynsmyndighet. Vi anser inte att de krav centerpartiet kommer med är orimliga. Vi begär nämligen att regeringen skall ta upp en diskussion med jordbrukets företrädare om de praktiska och ekonomiska lösningarna för ett semestersystem. En fråga som då också bör diskuteras är frågan om den brist som i dag råder vad gäller ordinarie avbytare. Behovet av avbytare på lång sikt måste givetvis täckas av ett ökat antal elever i jordbruksutbildningen, men avbytarkurser måste också kunna anordnas inom ramen för arbetsmarknadsutbildningen. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till de reservationer i betänkandet där centerpartiet finns med.

Fru talman! Jag vill i detta anförande begränsa mig till att tala om en enda fråga, nämligen frågan om sex timmars arbetsdag. Vpk har i betänkandet två reservationer, men jag avser alltså att hålla mig till denna enda fråga. Jag gör detta av den anledningen att jag anser denna fråga vara en av de viktigaste och mest angelägna som står på dagordningen i dag, detta inte minst på grund av vad som diskuterades i föregående debatt: jämlikheten och kvinnorna. Införandet av en sex timmars arbetsdag har många fördelar förutom fördelarna för kvinnorna. Det är trots allt så i verkligheten som den ser ut i dag — sedan kan vi önska att den såg annorlunda ut — att det främst är vi kvinnor som arbetar oerhört mycket, som slits mest mellan arbetslivet och det arbete vi fortfarande har hemma. I förra debatten målade jag upp ett scenario och jag kan göra det igen. Jag är själv ensamstående med två barn. Jag arbetade som socialarbetare innan jag kom hit till riksdagen. Jag tror att jag delar många kvinnors erfarenhet av att vara i tidsnöd, av att min tidsbudget inte går ihop. Man skyndar sig på morgonen att äta frukost, att få på sig kläderna, att få i väg barnen till dagis. Man skyndar sig för att hinna till arbetet. Man har en arbetsdag på sex timmar som man — hittills — får bekosta själv. Man gör detta för att kunna skynda sig till dagis och hämta barnen, för att kunna skynda sig att handla, åka hem och laga mat och för att kunna skynda sig att få en liten stund tillsammans med barnen, kunna läsa läxor och annat och för att kunna skynda sig att gå och lägga sig så att man kan gå upp tidigt nästa morgon igen. Detta är en vardag som jag tror att jag sedan länge delar med väldigt många kvinnor, säkert också med män, men till övervägande delen med kvinnor. Detta ekorrhjul av att alltid, alltid stressa, alltid ha bråttom, är tärande på många sätt. Dessutom är vi många — framför allt kvinnor, men också män — som arbetar inom yrken med monotont arbete, med tidspress. Vi har tidigare diskuterat den offentliga sektorn, vården och omsorgen. Inom dessa områden utgör denna tidsmässiga hets och stress en sådan psykologisk belastning att många helt enkelt inte orkar arbeta. Äldreomsorgen, som vi vet är en krisbransch i dag, är ett bra exempel på detta. Varför arbetar så många kvinnor deltid? Ja, inte bara därför att de inte har lust att arbeta mer, utan mycket ofta därför att de helt enkelt inte orkar. En stor del av alla arbetsskador, förslitningsskador, av upplevd psykisk press osv. är en följd av denna åtta timmars arbetsdag som man alltså inte klarar av. Man vill ha sex timmars arbetsdag för att över huvud taget orka arbeta. Ett införande av sex timmars arbetsdag skulle i sin tur innebära att man faktiskt skulle få ett mer effektivt utnyttjande av arbetskraften under den tid människor arbetar. Detta skulle vara en del av den effektiviseringskampanj som regeringen så ofta talar om att man vill genomföra inom den offentliga sektorn. Sex timmars arbetsdag skulle bl.a. ge de effektiviseringseffekter som man faktiskt vill ha. En stor vinnare skulle naturligtvis också vara barnen, som skulle få en möjlighet att slippa denna oerhörda stress, som skulle få möjlighet att kanske vara en eller två timmar kortare tid på dagis. Detta skulle ske utan att det för den skull skulle bli fråga om någon typ av barnomsorg med ”happy hours”, där de som inte har möjlighet att utnyttja detta straffas. Vi värnar ju alla om barnen, om att barnen skall må bra. Om man går med på det krav vpk framför — dvs. en generell arbetstidsförkortning för samtliga — skulle det dessutom medföra att barnen fick tillgång till sina fäder i större utsträckning än i dag. Vi vet i dag att arbetstiden är ojämnt fördelad. Jag är inte säker på att arbetstiden successivt har minskat. Det visar sig nämligen — det beror naturligtvis på vilket tidsperspektiv man har, men ändå — att arbetstiden i dag är mycket ojämnt fördelad. De som yrkesarbetar mest är, paradoxalt nog, småbarnsföräldrar som är män. Medan kvinnorna går ner till en arbetstid på 75 Yo för att klara markservicen och barnen, är det många män som samtidigt ökar sin arbetstid, arbetar övertid osv. Denna omfördelning av arbetstiden, vilken man också talar om i utredningen, skulle också kunna ändras så att man gick över till sex timmars arbetsdag. Vi i vpk anser dessutom att en människans frigörelse, som är vad vi vill åstadkomma, också skulle innebära en frigörelse från lönearbete på så sätt att vi faktiskt skulle hinna med att göra någonting annat än att bara arbeta. Vi skulle kanske hinna med att ha fritid, att gå på något intressant föredrag eller bio, vi kanske skulle hinna med att bara sätta oss ner och läsa en bok. När hinner vi med detta i dag, i den stressade tillvaro vi lever i? Det finns här en livskvalitet som man skulle kunna uppnå med en generell arbetstidsförkortning. I den utredning som man i betänkandet hänvisar till berörs bara en liten del av dessa frågor. Mona Sahlin, som tidigare har varit ordförande i denna utredning, kommer senare att tala här, och jag kommer att lyssna ”med fladdrande öron” för att få reda på hur det kan komma sig att man på detta sätt från politisk synpunkt har begravt hela frågan. Man vet ju att detta är en av de frågor som står högst på dagordningen, inte minst bland de yrkesverksamma kvinnorna inom den offentliga sektorn.

Fru talman! Jag har lyssnat på den föregående debatten om jämställdhet. Det är symptomatiskt att arbetstiden behandlas omedelbart därefter, eftersom den är ett så näraliggande ämne. Jag ser i dagens läge en arbetstidsförkortning framför allt som en kvinnofråga. Dessa frågor har så mycket med varandra att göra. Fortfarande utförs två tredjedelar av hemarbetet av kvinnor, vilket betyder att väldigt många kvinnor är dubbelarbetande. De yngre männen har ju nu börjat ställa upp mera, men ännu så länge bara marginellt. Dessutom vet vi att de flesta kvinnor har monotont arbete. Många har ackordsarbete, som sliter hårt. Jag känner igen Gudrun Schymans beskrivning av hur det känns att vara mamma och alltid ha bråttom. Jag har sex barn och har ibland på kvällarna, när barnen var mindre, tänkt: En dag till har gått. — Varje dag har haft nog av sin egen glädje och plåga. Hur långt har jämställdheten egentligen kommit? Jag måste ta upp detta, eftersom det hänger samman med sextimmarsdagen, som jag också skall tala om. Lönerna är fortfarande orättvisa. Kvinnorna har mycket tungt arbete, och inom vårdapparaten arbetar man delvis i skift. Dessutom är hemarbetet många gånger obekvämt. Hemmet är, som alla vet, ofta inte alls någon anpassad arbetsplats. I första hand vill miljöpartiet att inte bara småbarnsföräldrar utan även andra skall ha rätt till sex timmars arbetsdag och även till halvtid. Målet är naturligtvis sex timmars arbetsdag med lön för full tid, som en generell reform. Sex timmars arbete per dag skall alltså vara full arbetstid. Det finns många dynamiska effekter — ett mycket modernt begrepp — av detta. När det gäller sextimmarsdagen är de helt självklara. Man har stude rat kvinnor och funnit att bland ensamstående som arbetat inom industrin från början av sitt yrkesverksamma liv är det ytterst få som klarat att arbeta fram till pensionsåldern. De kvinnor som har haft deltid har däremot klarat detta mycket bättre. Förhållandet är inte statistiskt säkerställt, men sådana här undersökningar har gjorts. Resultaten är mycket intressanta, och jag skulle vilja att en större undersökning gjordes. Vad kostar oss förtidspensioneringen av 55 000 personer om året, varav 10-15 96 av arbetsmarknadsskäl? Vi har här en arbetskraftsreserv, och man skulle i dag inte tillåta sådana förtidspensioneringar. Kostnaden är 9,7 miljarder kronor om året. Det är ganska mycket pengar, som i stället kunde satsas på försök att omskola och omflytta dem som det gäller. Kanske kunde man vid ett genomförande av sextimmarsdagen slippa att förtidspensionera så många. Också arbetsskadorna kan man ta upp i detta sammanhang. Även de är oerhört kostsamma. Kostnaden har stigit från 11,5 miljarder år 1975 till 24,6 miljarder år 1988. Man skulle genom en förkortad arbetstid och mindre ackordsarbete kunna minska arbetsskadorna. Sex veckors semester är en mansreform, som vi kvinnor inte är speciellt intresserade av. Visst är det skönt att ha semester, men den har ingen betydelse för det dagliga arbetet med vård och omsorg om familjen, annat än kanske när det gäller att besöka släktingar som ett led i det sociala nätverk som kvinnorna i regel har uppehållit. Fördelarna med sextimmarsdagen är däremot så enorma och uppenbara att jag inte ytterligare behöver gå in på dem. Vi har också i tidigare anföranden fått höra om många av dem. En annan aspekt på arbetstidsförkortning och ackordsarbete är att näringslivet naturligtvis tjänar på att anställa friska eller relativt friska människor och sedan låta samhället ta hand om och betala för de arbetsskador som uppstår. Det är i första hand fråga om en förbrukning av människor som vi måste vända oss emot, men det är också fråga om en övervältring av kostnader. Man sliter ut människor och överlåter sedan till samhället att ta hand om dem och att betala för arbetsskadorna. De statliga institutionerna har svårt att hävda sig, och pengarna förs över till näringslivet. Vilka är det som är rika i dag? Jo, det är företag, institutioner som konferenscentra osv. Detta gör att vi måste satsa mera på människorna och på en förkortning av arbetstiden, så att vi får behålla dem i arbete. Jag yrkar bifall till reservationerna 1, 2,3, 5 och 6 och vill något kommentera dessa. Vi stöder reservation 1 om en översyn av ledighetslagstiftningen. Det är viktigt att en sådan utredning görs. Intresset för detta har ganska länge varit lågt, och vi vill att arbetet med dessa frågor tas upp igen. Reservation 2 handlar om tjänstledighet för medverkan i det svenska katastrofbiståndet. Det är viktigt att man kan få tjänstledighet för u-landstjänst och för medverkan i katastrofbistånd. En ung kvinna som jag känner fick inte behålla sin tjänst, eftersom hon gick ifrån den ena biståndsorganisationen till den andra och skulle tjänstgöra i biståndsarbetet. Det är inte bra. Hon får t.ex. inte barnbidrag. En massa saker blir påverkade. Som jag tidigare har talat så mycket om vill vi ha en rätt till 20-timmarsvecka och en rätt till 30-timmarsvecka i första hand med sikte på en generell arbetsförkortning. Det har förekommit att man har gjort försök med förkortad arbetstid för vårdpersonal. Det är viktigt att man prövar hur detta fungerar. Vi vill i första hand ha en minskning av arbetsgivaravgiften med 25 96 så att man kan ge bättre förmåner till dem som arbetar i vården och därigenom kan behålla personalen. Gör gärna försök med sex timmars arbetsdag. Det finns en lagstadgad rätt till förkortad arbetstid för vård av anhörig. Man har rätt att vårda en svårt sjuk anhörig under 30 dagar av den vårdades livstid. Det är en mycket tandlös reform. Den passar nästan aldrig. Vi vill att man skall kunna göra detta generellt. Man skall ha rätt att vårda en sjuk anhörig på deltid eller heltid och få samma ersättning som inom hemtjänsten. Man får pröva behovet av antalet timmar per dag. Jag har talat med försäkringskassan. Det är mycket svårt att få denna rätt. Men det var inte i den andan som riksdagen fattade sitt beslut. Man har kanthuggit denna reform så att den är ganska värdelös. Med det anförda yrkar jag bifall till förut nämnda motioner.

Fru talman! Förra året när kammaren debatterade arbetstider arbetade den statliga arbetstidskommittén, som Gudrun Schyman nämnde att jag har varit ordförande för, för fullt. Nu har den avlämnat sitt betänkande, som heter ”Arbetstid och välfärd”, vilket ni kan se i arbetsmarknadsutskottets betänkande. Mycket av det som berörs i motionerna i detta ärende kommer nu upp till en noggrann prövning och debatt förhoppningsvis i och med att remissomgången påbörjas under hösten beträffande såväl arbetslivskommitténs som semesterkommitténs betänkanden. Det finns därför ingen anledning för utskottet att i dag gå in i detalj på arbetstidsfrågorna. Men vi välkomnar en debatt, som sannerligen inte har hörts för mycket, om arbetstiderna, kanske speciellt vad gäller kvinnorna. Det är viktigt att få denna debatt. Jag vill sedan gå in på hur kommittén har resonerat och uttrycka en förhoppning om vad debatten kan komma att handla om. Varför är arbetstiderna så viktiga? De är viktiga för den enskilde. Det handlar om att kunna kombinera arbetet i och utanför hemmet. Det gäller att skapa likvärdiga villkor för att kunna dela på arbetet både i och utanför hemmet. Det är det viktigaste skälet till att arbetstiderna är så viktiga för jämställdheten. Jämställdheten kan underlättas eller försvåras genom arbetstidspolitiken, som dock inte ensam avgör om vi skall kunna uppnå ett jämställt samhälle. Men arbetstidspolitiken är en viktig förutsättning. Arbetstiderna är också viktiga därigenom att de avgör vilken inkomst man får och ens ekonomiska förutsättningar för att kunna leva. Arbetstiderna bestämmer också mycket av våra förutsättningar för att få ett så berikande arbetsliv som möjligt. Men arbetstiderna är också mycket viktiga för samhället istort, eftersom det är vår samlade arbetsinsats i form av arbetstimmar ute i arbetslivet som egentligen avgör vilken välfärd som vi kan få. Sedan uppstår frågan hur man fördelar och använder den. Men det är, som sagt, vår sam lade arbetsinsats som avgör. Just det här har varit ett bärande tema för arbetstidskommittén. Ett annat har varit att konstatera vilka olika förutsättningar som vi enskilda människor har, inte bara när det gäller att kunna delta i arbetslivet under olika perioder av vårt liv utan också när det gäller olika behov av arbetstider under de olika perioderna. Även jag, liksom de flesta kvinnor i kammaren, har varit och är den ständigt stressade som aldrig hinner med något utan springer och jäktar. Det var ju så Gudrun Schyman beskrev det hela. Då är ju, t.ex. för mig, den dagliga arbetstidsförkortningen en oerhört viktig sak. Sedan kommer det andra perioder i vårt liv, och det har ju också funnits andra perioder tidigare, då vi skulle vilja se våra arbetstider utformade på ett annat sätt, så att de bättre passar överens med de behov som föreligger vid den ifrågavarande tidpunkten. Varför är det alltid vi människor som skall förändra oss med hänsyn till arbetstiderna? Varför skall inte vi kunna förändra arbetstiderna med hänsyn till de behov och förutsättningar som vi har? Det är inte bara så att vi arbetar mycket olika redan i dag, vi önskar ju också mycket olika när det gäller arbetstiderna. Det är mycket viktigt att konstatera att vi arbetar mycket olika i dag. Gudrun Schyman har också rätt när hon säger att utvecklingen när det gäller arbetstiderna har gått i riktning mot ett ökat klasstänkande. Det är i stort sett en grupp, framför allt kvinnor, som har de låga lönerna, de dåliga arbetsmiljöerna och det dåliga inflytandet på sina arbetstider. De har också de obekväma och oregelbundna arbetstiderna. Här har också arbetstiderna blivit en del av klasstänkandet på arbetsmarknaden, något som det är mycket viktigt att observera. Man måste ständigt understryka hur viktigt det är att vi får möjligheter att utöva inflytande över våra arbetstider. Varför skall det alltid vara män, tjänstemän, med betoning på män, som kan påverka början och slutet av arbetsdagen? Det finns ett flexibelt system som i dag i stort sett bara män kan komma i åtnjutande av. Varför skulle det vara ett hot mot kvinnorna om också de finge ett vapen, så att de kan påverka sina arbetstider? Med ett starkt understrykande av att det är jämställdheten och inflytandet som måste utgöra grunden är vi tvungna att diskutera större flexibilitet på arbetsplatsen med hänsyn till olika perioder av livet, olika perioder av året och också med tanke på att man kan ha olika arbetsplatser. Det ekonomiska utrymmet är emellertid begränsat och måste finnas med i diskussionen om våra arbetstider. Utvecklingen under de närmaste åren avgör ju i vilken takt eventuella förkortningar kan genomföras. Och nu ber jag Gudrun Schyman att fladdra med öronen och lyssna: Vi har verkligen inte begravt frågan om en generell arbetstidsförkortning och därmed inte heller kravet på sex timmars arbetsdag. Kravet på sex timmars arbetsdag är precis lika starkt som önskemålen och kraven är bland kvinnor ute på arbetsmarknaden och i olika organisationer. Det är det som avgör. Det som den statliga kommittén har försökt att göra och som jag hoppas alla, även Gudrun Schyman och andra, tar till sig är ju att lära mer om vilka konsekvenser olika arbetstidsförkortningar får. Vilket pris är vi beredda att betala för olika arbetstidsförkortningar? Det är en fråga som jag tycker att man har ställt sig alltför sällan. Man säger t.ex. att en förkortning av arbetsdagen medför större effektivitet. Ja, det kan ju se ut på många olika sätt, Gudrun Schyman. Om man förkortar arbetsdagen till priset av en hoppressning av arbetsinsatsen på så sätt att man tar bort pauser som t.ex. pausgymnastik, har effektiviteten ett socialt pris som inte speciellt många kvinnor är beredda att betala. Om däremot arbetstidsförkortningar sker på andra sätt — som verkligen gör att den sociala samvaron, möjligheten att förbättras i arbetet och jämlikheten mellan olika grupper förbättras — är det bra. Men det som det är viktigt att diskutera nu och som jag hoppas kommer att medföra en stor debatt är frågan om priset på att förkorta vår arbetsdag utanför hemmet gör att den offentliga sektorn försvinner i motsvarande grad och kvinnorna får ägna samma tid åt att öka arbetsinsatsen för barn och äldre. Detta tror jag inte är ett pris som vi är beredda att betala. Alla måste vara med i denna debatt. Därmed är det inte sagt att vi har begravt några krav. Tvärtom vill vi fylla på med mer kunskap för att debatten skall kunna vidgas. Jag konstaterar att vi när det gäller alla de här frågorna om arbetstid och semester kommer att få mer kunskap efter beredningen och remissomgången. Därför har också utskottet avstyrkt de behandlade motionerna. Detta gäller också bl.a. översynen av ledighetslagarna som de tre borgerliga representanterna tog upp. Till Erik Holmkvist, som ägnade hela sitt inlägg åt att tala om sjukfrånvaron, vill jag säga att sjukfrånvaron inte är en ledighetslag. Det är viktigt att framhålla detta. Däremot har vi sagt att vi är positiva till en lagteknisk översyn av ledighetslagarna. Det måste väl då vara rimligt att avvakta den diskussion som nu kommer att uppstå till följd av de här två betänkandena, innan vi går vidare. Till Kjell-Arne Welin vill jag säga att detta inte är detsamma som att utestänga från debatt. Tvärtom rör det sig om att ta hänsyn och se helheten. På tal om ledighetslagarna vill jag i all korthet understryka att det måste vara oerhört viktigt även för de borgerliga representanterna att se det hela i ett sammanhang. Ser man på frånvaron ur t.ex. aspekten att det föds alltmer barn, kan man givetvis konstatera att frånvaron ökar. Men skall industrin och även den offentliga sektorn få arbetskraft i framtiden, måste man räkna med att ingen kvinna kan producera friska 18-åringar. Dessa måste börja med att vara barn som är hemma. Därmed kommer kvinnor, och förhoppningsvis lika många män, att vara frånvarande på grund av vård av dessa barn. Med dessa ord vill jag yrka bifall till arbetsmarknadsutskottets hemställan i betänkandet nr 2 och därmed avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till vpk:s motioner i detta betänkande, något som jag tyvärr glömde förra gången. Jag har lyssnat mycket noga på Mona Sahlin och skall gå igenom en del av de argument som fördes fram. Det var bra argument, men jag vill använda dem för att propagera för ett genomförande av reformen i stället för ett uppskjutande på framtiden. Mona Sahlin sade att detta skulle vara en stor jämställdhetsreform, och det är vi rörande överens om. Arbetstiden handlar också om inkomster. Vi menar att en sex timmars arbetsdag med bibehållen lön för arbetstagaren skulle innebära ett välbehövligt lönelyft för framför allt de lågavlönade kvinnorna. Mona Sahlin talade om ett berikande arbetsliv. Jag tror att man, om man arbetade sex timmar och inte behövde stressa och inte behövde bli så trött att man till slut inte vet vad man gör, skulle få ett mer berikande arbetsliv. Jag menar inte att det skall vara effektivitet på det sättet att man skall pressa in på sex timmar vad man vanligtvis gör på åtta timmar. Tvärtom måste vi få ned tempot i arbetslivet. Inom vård och omsorg kan man inte tala om effektivitet på det sättet över huvud taget. Vi har redan tidigare diskuterat detta. Man kan inte lägga upp åldringar och barn på löpande band och byta blöjor och bädda sängar. Detta arbete tar sin tid och måste få göra det. Det är att berika arbetslivet. Sedan tog Mona Sahlin upp välfärden. Vår samlade arbetsinsats ger ju välfärden i det samhälle där vi skall fördela. Men välfärd handlar ju också om ett liv utanför arbetslivet. Välfärden handlar ju just om samvaron med familj, nära vänner, släkt och om fritid. Vidare rör det sig om möjligheter att delta i föreningslivet och att tillägna sig det kulturutbud som finns — visserligen i alltför liten utsträckning. Det är fråga om en mängd värden i livet, värden som betyder välfärd. Och vi skulle få större tillgång till dessa värden, om vi hade en kortare arbetstid. Kvinnornas situation kräver i dag en kortare arbetstid, vi är överens om den saken. Männen kräver en flexibel arbetstid, och Mona Sahlin frågar: Varför skall bara männen få detta? Ja, det undrar jag också. Varför är det de som skall diktera villkoren för hur arbetstidsförkortningen skall gå till? På grund av den typ av arbeten som de har har de möjligheter att kunna införa arbetstidsbanker och flexibel arbetstid på ett helt annat sätt än vad merparten av kvinnorna inom de kvinnligt dominerande arbetsområdena har. Låt oss bestämma, Mona Sahlin. Jag tycker faktiskt att det är hög tid. Mona Sahlin sade vidare att denna fråga inte är begravd. När skall den genomföras? Utredningen hade ett ypperligt tillfälle att föreslå en generell arbetstidsförkortning, så att vi skulle ha fått det gjort. Nu vet jag inte när den kan genomföras. Det kanske blir om 100 år. I den förra debatten talade vi om ett hundraårsperspektiv. Det vore bedrövligt om det skulle ta så lång tid. Jag hoppas att det inte är socialdemokraternas mening. Det sägs således att frågan inte är begravd. Var är den planterad? Hur tänker ni vattna denna planta så att den lever, utvecklas och ger den goda frukt som vi alla vill få del av?
Fru talman! Man har anledning att höja på ögonbrynen när Mona Sahlin gör sig till tolk för en flexibel arbetstid, en förkortning till sex timmar och en arbetstid som skall tas ut olika under livets olika skeden. Samtidigt har hon och hennes parti låst upp sig totalt för de närmaste 10-15 åren genom att lägga fram förslag om en sjätte semestervecka. Ni har genom ert agerande gjort det praktiskt taget omöjligt för de grupper som Mona Sahlin talar så varmt för att få en ändring till stånd. Moderata samlingspartiet har sedan länge förordat en arbetstidsreform i syfte att skapa valfrihet och variationsmöjligheter, på arbetsplatsen och för den enskilda individen under olika perioder av livet. En arbetstidsreform måste leda till en betydande avreglering och till större utrymme för lokala och individuella lösningar. Allt det som Mona Sahlin talar sig så varm för, har ni omöjliggjort genom ert förslag om den sjätte semesterveckan. Förklara för kammaren på vilket sätt detta skall genomföras och i vilken takt det skall ske. Det tror jag att kammaren är ytterst angelägen om att få veta. Jag vill även nämna för Mona Sahlin att frånvaro faktiskt omfattar sjukfrånvaro. Svenskt näringsliv och i synnerhet industrin sliter ont med sjukfrånvaron. Vi måste föra in det begreppet när det gäller frånvaron. Det är inte för ro skull som industrin allvarligt överväger att förlägga sina investeringar utomlands. Bara den yttringen är skäl nog för att man skall tänka till. Vi kanske borde se över frånvaron totalt, eftersom den ligger skyhögt över västvärlden i övrigt. Mona Sahlin! Det besked som kammaren har fått ifrån socialdemokraterna i den här frågan i dag stämmer inte överens med hur människor vill ha det.
Fru talman! Den debatt som Gudrun Schyman här initierar och för med stor framgång, tycker jag är utomordentligt berättigad, även om folkpartiet inte har varit med på just den berörda reservationen. Liksom Erik Holmkvist har jag mycket svårt att förstå Mona Sahlin när hon hävdar att frågan om sex timmars arbetsdag, kanske framför allt för småbarnsföräldrar men även i en generell form, lever. Mona Sahlin bör nu redovisa inom vilken tidsram sex timmars arbetsdag kan vara ett faktum. Det är såvitt jag kan förstå inte särskilt troligt att sex timmars arbetsdag kommer att kunna genomföras på denna sida om år 2000, kanske inte förrän långt efter 2000. Om man hävdar att en fråga lever och är vital tycker jag att man bör kunna se en lösning på den inom en inte alltför avlägsen framtid. Mona Sahlin måste nog precisera sig litet mer i den frågan. I inledningen av sitt anförande sade Mona Sahlin att hon efterlyser en mer vittgående debatt när det gäller arbetstidsfrågorna och att hon var bekymrad över att debatten har varit så pass ringa under senare år. Samtidigt säger socialdemokraterna att man inte skall ha några grupper som ser över problemen med arbetstidsfrågorna, t.ex. ledighetslagstiftningen. Om man lägger locket på och begränsar antalet fora för en debatt, kan man i ärlighetens namn inte samtidigt säga att man eftersträvar debatt — antingen gör man det ena eller det andra. Man kan visa öppenhet och skapa en levande debatt eller också kan man lägga locket på och begränsa antalet fora och då blir det ingen debatt alls. Det är så socialdemokraterna har gjort i de här frågorna. Jag skulle vilja att Mona Sahlin preciserade sig när det gäller sex timmars arbetsdag, som jag tycker är en utomordentligt viktig fråga. Mona Sahlin bör också tala om hur man skall kunna få en levande debatt när man samtidigt försöker begränsa den på alla de sätt som här har skett.
Fru talman! Det nya skatteförslaget kommer att minska effekterna av de åtgärder vi vill genomföra. Vi vill att man skall få rätt till sex timmars arbets dag till att börja med, och målet är en generell arbetstidsförkortning med bibehållen lön. Genom det nya skatteförslaget kommer inte skatteminskningen för dem som arbetar mindre att bli så stor som den har varit tidigare, utan det kommer att bli ett sämre utgångsläge när det är färdigt. Det är min åsikt i dag, enligt vad som nu är känt. Om man genomför en generell arbetstidsförkortning, är jag övertygad om att det inte kommer att bli svårt att få ut kvinnorna i arbetslivet, som ibland i dag är fallet. Kvinnorna klarar i dag inte av att sköta alla sina uppgifter. Med en arbetstidsförkortning skulle de få samma chans på arbetsmarknaden som männen. Det skulle bli mycket lättare på det området. Mona Sahlin sade att ni inté stöder den generella arbetstidsförkortningen mer än kvinnor i samhället och arbetslivet vill. Vad betyder det? Jo, det betyder att många kvinnor i dag säger att de vill arbeta heltid, eftersom de inte har råd att arbeta mindre. Människor vill mycket, men sedan orkar de inte, och vi får arbetsskadorna som en följd. Jag fick inget svar när det gäller frågan om vård av nära anhörig, annat än att motionen är avslagen, men jag skulle vilja ha det litet mera utvecklat. Det skulle dessutom vara en ekonomiskt lönsam reform, om de som vill vårda en nära anhörig får lön för det. Det är mycket dyrt att ha patienter på institutioner. Under en övergångsperiod kan man vårda en nära anhörig som inte är så svårt sjuk. Förslaget med en sjätte semestervecka låser, som vi nyss har hört här, möjligheterna till arbetstidsförkortning. Det är ingen bra reform. Vi behöver daglig arbetstidsförkortning för att undvika arbetsskador, utslagning, sjukskrivning osv.
Fru talman! Semesterkommittén och arbetstidskommittén har arbetat under ganska många år. De har tagit fram ett stort underlag, som inte bara belyser ekonomiska konsekvenser utan också sociala konsekvenser, kanske framför allt av olika arbetstidsförkortningar, och visat hur olika arbetstidsförkortningar slår för den enskilde, för familjerna och för kvinnorna. Allt detta skall nu ut på debatt och remissomgång bland samtliga parter och partier. Vi vill att arbetstidsdebatten skall krypa ett steg framåt, så att parter och partier skall kunna sätta sig ned och slå fast hur de vill gå vidare. Att påstå att detta skulle vara ett sätt att lägga locket på är för mig helt främmande. Det syftar tvärtom till att lyfta fram arbetstidsdebatten. Frågan är nu hur diskussionen kommer att löpa ute bland människor, bland organisationer, i föreningslivet och bland parter och partier. Det är då lätt att säga — och det vet vi att alla gör — att man värderar fritiden mera. I takt med att vårt liv har blivit alltmer stressigt och vi tvingas välja allt mer bryskt mellan olika delar av vårt liv betyder också fritiden mer. Det är en utveckling som har pågått och som kommer att fortsätta, att människor värderar fritiden mer. Vi kommer att se förkortningar av arbetstiden framöver, oavsett i vilken form de kommer att ske, det är jag övertygad om. Frågan är bara hur dessa förkortningar skall ske. Är det vi här i riksdagen som skall säga: På detta vis uppnår vi bästa resultat. Eller skall vi säga: Vi skall nu få i gång en diskussion så att människor, så nära den enskilde som möjligt, kan påverka inte bara hur förkortningen ser ut utan också hur arbetstiden förläggs. Lika väl som vi behöver en debatt om arbetstidens längd behöver vi en debatt om arbetstidens förläggning. Det var den debatten jag försökte föra med Gudrun Schyman. Kvinnor tvingas i dag att gå ner i arbetstid men får stå för hela den ekonomiska konsekvensen själva. Det handlar här om att ge kvinnorna vapen att påverka inte bara längden på arbetsdagen utan också förläggningen av arbetstiden, för det vapnet har inte kvinnan i dag. Det är den möjligheten jag vill betona, som för många grupper är minst lika viktig som möjligheten att påverka arbetstidens längd. Det är viktigt att i denna diskussion kunna ställa frågan: Om alla nu vill förkorta sin arbetstid, hur kommer detta att ske? Vad får det för konsekvenser på den offentliga sektorn? Vad får det för konsekvenser för hur arbetslivet och arbetsmarknaden kommer att se ut? Det är viktigt för alla parter att man får dessa frågor besvarade. Ingen vill väl ha arbetstidsförkortning till vilket pris som helst. Jag vill inte ha en förkortning av mitt arbete utanför hemmet om det sker till priset av att delar av den offentliga sektorn förs tillbaka till hemmet. Vi kvinnor har den ställning vi har i Sverige mycket därför att vi har flyttat över det oavlönade arbetet i hemmet till ett avlönat arbete i arbetslivet. Om nu en arbetstidsförkortning skulle ske till priset av att vi går tillbaka och säger: Nu, när ni får mer ledig tid, kan ni väl vårda barnen i större utsträckning. Ni kan väl i större utsträckning ta hand om de gamla och om era anhöriga. Om det tvånget läggs tillbaka på oss, gäller diskussionen vi måste föra vilket pris vi vill betala. Det är denna debatt vi måste föra innan vi kan säga hur och i vilken takt den fortsatta arbetstidförkortningen kommer att ske. Till Ragnhild Pohanka, som frågade mig specifikt om vård av anhöriga, vill jag säga att det nu har kommit en möjlighet att få ersättning. Man kan säga att den är för liten, och man kan säga att detta är ett viktigt område att utöka i takt med att ekonomin tillåter. Förra året, då denna motion väcktes, fanns inte denna möjlighet. I dag finns den. Det är ett viktigt steg på vägen.
Fru talman! Jag blev förvånad när Mona Sahlin sade att man förordar en utredning för att debatten skall tas upp. Vi förordar väl inte utredningar för att ta upp en debatt! De skall väl vara till för att lösa de problem som finns. Tiden är viktig. Den räcker inte till för de saker vi vill och behöver göra. Vi kan aldrig utelämna tiden i resonemanget om arbetstid och ledighet och vård av barn. Det handlar inte bara om det arbete vi utför. Den tid vi ägnar åt detta är också viktig. Med sex timmars arbetsdag ökar naturligtvis den tid vi kommer att använda till andra uppgifter, bl.a. vård av våra barn. Det innebär inte att vi vårdar dem hela dagen, men det innebär att de långa daghemsvistelserna, som inte är så speciellt bra för barnen, kan kortas. Barnen kommer att må bättre, och då mår vi också bättre. Mona Sahlin talar om att utöka möjligheterna till ersättning för vård av anhörig så fort ekonomin tillåter. Det förstår jag inte heller. Man sparar ju pengar på detta, om nu människor vill vårda svårt sjuk anhörig mer än 30 dagar. Det är en vård som är mycket krävande, en vård nära livets slutskede. Det är inte många människor som klarar det. Men vi kanske kan ha en deltidsvård i ett tidigare skede. Om det finns människor som vill vårda anhöriga, sparar vi ju vårdplatser, och vad kostar de? På en långvårdsavdelning på sjukhus kostar en plats upp till 2 000 kr. om dagen. Det är inte fråga om att vi skall ha den ersättningen för vård av nära anhörig. Ekonomin tillåter dock en ersättning i dag. Det spar pengar.
Fru talman! Jag vill bara kort säga till Mona Sahlin: Problemet är inte att frågan om sex timmars arbetsdag har debatterats för litet. Jag tror att en övervägande majoritet av kvinnorna i detta land vill ha en generell arbetstidsförkortning till sex timmar med bibehållen lön. Vi är överens om vilka fördelar det skulle ge. Problemet är att kvinnorna inte är representerade i de beslutande organen i sådan utsträckning att vi har möjlighet att genomföra det. Vi har inte den politiska makten. Vi skulle ha möjlighet att här genomföra denna reform, om socialdemokraterna vågade litet mer och inte lyssnade så mycket på näringslivsrepresentanternas vilja att införa andra typer av arbetstidsförkortning, arbetstidsbanker och vad det nu är. Jag måste återigen konstatera att denna jämställdhetsfråga tyvärr har lägre prioritet än den ekonomiska politiken.
Fru talman! Det Mona Sahlin säger här stämmer egentligen inte överens med hur människor vill ha det. Mona Sahlin säger att debatten om arbetstidens förläggning och förändring måste föras nu. Samtidigt har Mona Sahlin och hennes parti genom förslaget om sex veckors semester gjort det omöjligt att föra denna debatt med utsikt till några förändringar inom överskådlig tid. I mitt förra inlägg frågade jag Mona Sahlin: När, under åren framöver, kan vi förvänta oss arbetstidsförändringar av det slag som Mona Sahlin har talat om, och som många andra här har omnämnt i denna debatt? Något svar på denna fråga har jag inte fått. Det skulle vara intressant att höra Mona Sahlins precisering härvidlag. Valfrihet och variationsmöjligheter när det gäller arbetstiden har omöjliggjorts i mycket hög grad genom socialdemokraternas förslag om en sjätte semestervecka. Jag måste beklaga detta, men det är ett faktum. Det är inte att räkna med något annat än att vi kommer att behålla den arbetstid vi har nu, med ytterst få, om några, förändringar de närmaste åren och ganska många år framöver.
Fru talman! Jag vill bara mycket kort än en gång understryka följande: Debatten om sex timmars arbetsdag och även om andra aspekter av arbetstiden har varit omfattande och lång och viktig. Den har många gånger gått långsamt. Men det har ändå, genom det utredningsarbete som har gjorts och den debatt som nu förs, visats att det fortfarande finns kunskap om hur arbetstiderna faktiskt har förändrats de senaste åren och vad det i sin tur har betytt för familjerna och kvinnorna. Den kunskapen behöver vi ta till oss. Låt oss ägna de månader som remissomgången nu kommer att ta till att med öppna ögon ta till oss argumenten, inte för att förändra våra åsikter, men för att ta till oss det som har skett ute i verkligheten. När jag hör Erik Holmkvist, undrar jag om han har lyssnat vad jag faktiskt har sagt och om han har läst vad som finns skrivet. Jag undrar också om han har satt sin fot ute i verkligheten, där flexibilitet och nytänkande när det gäller arbetstiden går framåt i en väldig fart, både på stora och små arbetsplatser ute i olika delar av landet. Denna utveckling är ofta, men inte alltid, till arbetstagarens fördel. Debatten pågår också för fullt. Jag vill bara framhålla de tankar som uttrycks i arbetstidskommitténs betänkande, som Erik Holmkvist kan läsa. Där talas om den sjätte semesterveckan och om hur man kan använda både den femte och den sjätte semesterveckan till att förkorta sin arbetsdag, om man så önskar, i stället för att ta ut den som semester. Man kan också ta ut denna arbetstidsförkortning som enstaka lediga dagar, om man hellre vill det. Det framgår där att det utrymme som nu läggs på en förlängning av semestern är ett led i en allmän förkortning av arbetstiden. Läs och begrunda, Erik Holmkvist!
Herr talman! Arbetstidsförkortning handlar naturligtvis också om pengar och ekonomi. Men det handlar också om att vara sparsam med människor. Vi i miljöpartiet vill minska utslagningen, arbetsskadorna och antalet förtidspensionerade människor, vilket kostar oerhört många miljarder. Jag nämnde siffrorna nyligen. Jag vill även nämna förtidspensioneringen av arbetsmarknadsskäl. Om någon kan arbeta halvtid let för att förtidspensioneras, innebär det ju en 50-procentig vinst för samhället, förutom för den berörda. Förtidspensioneringarna kan minskas genom en satsning på arbetsmiljön, genom en undersökning av om ackord verkligen är nödvändiga och genom användning av skiftgång endast när det är nödvändigt, då detta sliter mycket på människor. Det finns alltså mycket som kan göras och som kommer att ge en ekonomisk vinst, och detta finns redan dokumenterat i siffror. Sedan finns det naturligtvis även sådant som man tror kommer att ge en ekonomisk vinst. Men jag håller mig just nu till det som finns dokumenterat i siffror.